Herr talman! Jag har gjort mig underkunnig om att man från departementets sida har tagit så pass allvarligt på denna fråga att man har övervägt stiftelsens fortsatta existens, åtminstone när det gäller statsbidragen. Jag kan också konstatera att det från statsrådets sida inte har vidtagits någon höjning av statsbidragen de senaste åren. Detta måste, som jag ser det, vara ett tecken på att man också från regeringens sida tycker att detta är en abnorm situation, att man ensam finansierar ett s.k. museum och icke möts av någon motprestation, samtidigt som andra museer här i vårt land, både statliga och icke statliga, praktiskt taget skriker efter bidrag för att få hjälp med sina lokalkostnader, där dessutom utomordentligt stora kulturgärningar görs.
Herr talman! Låt mig bara tillägga att det kan ta en viss tid, innan man finner den slutliga formen, när man har stiftelser med många medverkande. Vid dagens regeringssammanträde har vi efter mycket långa förhandlingar och många års plåga kunnat ge mig ett bemyndigande att teckna avtal med företrädare för industrin beträffande verksamheten vid Tekniska museet. Jag mötte frågan första gången jag kom till regeringen 1982, och redan då var den gammal. Det har varit en långvarig process som under långa perioder gjort att Tekniska museet haft svårt med sin planering inför framtiden. Jag är emellertid övertygad om att man kommer att kunna hitta goda lösningar för Arbetets museum, på samma sätt som man har kommit till en överenskommelse med företrädare för industrin när det gäller Tekniska museet.
Herr talman! Tekniska museet är ett utomordentligt exempel på hur samarbete mellan staten och enskilda intressenter skall kunna ske på museisidan. Arbetets museum är däremot ett avskräckande exempel på vad som kan bli följden, om man från statens sida inte ställer villkor för bidraget beträffande någon form av verksamhet. Detta har man nämligen gjort när det gäller Tekniska museet. Jag kan bara konstatera att utbildningsministern lovade, eller var övertygad om, om jag minns hur orden föll, att detta skulle reda upp sig. Jag får hoppas att ordföranden i stiftelsen i så fall har klart för sig att hennes yttrande inte längre kan vara giltigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Börsintroduktionen av UV-Shipping har tillgått på ett sätt som måste ifrågasättas mycket starkt. Regeringen med industriministern i spetsen har skött detta på ett synnerligen olämpligt sätt, enligt mitt förmenande. Det har gått så illa att t.o.m. riksåklagaren nu har inlett förundersökning för att utreda eventuella mutbrott. För tre veckor sedan hade jag en debatt med industriministern här i kammaren om just denna fråga. Jag ifrågasatte då mycket starkt bl.a. det sätt på vilket börsintroduktionen gick till. Min kritik gick ut på att det var en alltför liten del av aktierna som kom allmänheten till del och att de aktier som skulle till allmänheten endast gick till s.k. VIP-kunder hos S-E-Banken, PKbanken och Hägglöf & Ponsbach Fondkommission, som var de institutioner som skulle sköta försäljningen. Inga vanliga småsparare fick chansen att teckna aktier i UV-Shipping. Industriministern försvarade då det hela med att beslut hade fattats om att inga privatpersoner skulle få köpa mer än en börspost om 500 aktier. Nu visar det sig att ca 180 personer har fått köpa mer än en börspost, i vissa fall flera stycken. Man har alltså helt och hållet struntat i vad industriministern har sagt. Man kan också säga att industriministern inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kontrollera och följa upp denna försäljning på det sätt som man kunde ha förväntat sig. När aktierna börsintroducerades ökade de direkt i värde med drygt 80 90. Det är nu alltså ett stort antal börsspekulanter eller finansvalpar, för att använda socialdemokraternas egen vokabulär, som har gjort sig en rejäl hacka genom industriministerns sätt att hantera denna fråga. Det tycker jag är beklagligt.

Herr talman! Jag tackar industriministern för dessa kompletterande upplysningar. Det är konstigt att alla svär sig fria från ansvar och att ingen har gjort något fel. Ändå har slutresultatet blivit felaktigt. Någonstans måste felet ligga. Det är i och för sig bra av industriministern att han tar på sig det politiska ansvaret. Det är ju han som bär det. Men jag tycker att industriministern i sin tur måste utkräva ansvar någon annanstans. Rimligtvis måste misstag ha begåtts och felaktigheter ha skett i hanteringen i bolagsstyrelsen och/eller hos fondkommissionärerna. Det skulle vara intressant att få reda på om industriministern ämnar vidta några åtgärder mot de berörda fondkommissionärerna som, enligt min mening, ganska tydligt har misskött detta. Man förutsatte att det här skulle lösa sig. Bara för att varje fondkommissionär inte sålde mer än en aktie brydde man sig inte om att kontrollera hos de andra, osv. Det är ganska blåögt att tro att det skulle räcka. Vi vet ju att det förekommer en form av brödraskap bland bankfolk, aktieklippare och andra. Det är klart att de hjälps åt och försöker finna de vägar som är möjliga för att kringgå bestämmelser och annat och för att göra så goda affärer som möjligt. Det är beklagligt nu när staten är inblandad att man inte har sett till att täppa igen det här och få ordning på detta.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att den här deklarationen om att det i fortsättningen kommer att ske på ett annat sätt än i det här fallet är positivt. Det är bra att man drar lärdom av de misstag som har begåtts. Jag tycker emellertid också att de som har misskött sig i det här fallet inte skall komma så lätt undan. Industriministern borde se till att det blir någon form av sanktion eller att de på annat sätt får känna av att de har burit sig åt på det här sättet. Jag tycker t.ex. att industriministern kunde tala om att de tre berörda, S-E-banken, PKbanken och Hägglöf & Ponsbach Fondkommission, aldrig mer får delta i denna typ av aktiviteter. Om vi skall sälja ut flera statliga aktier och annat, borde de som har misskött sig inte få delta. Är industriministern beredd att ge en sådan deklaration i dag?

Herr talman! Att fondkommissionärerna själva har sagt att de inte anser sig ha begått något fel har jag förstått. Frågan är om industriministern anser att de har begått något fel eller om industriministern delar uppfattningen att de har skött det här på rätt sätt.
9 februari 1989 Herr talman! Som jag sade innebar överenskommelsen att ingen skulle få köpa mer än en aktiepost. I och med att 180 personer — av ca 12 000 personer — har fått mer än en, de har fått två aktieposter, är det självklart att jag bedömer att de icke har skött detta på det sätt som jag hade förväntat mig. Men de har kanske icke uppfattat det som jag självfallet uppfattade det, nämligen att man skulle följa upp och göra en avstämning och avkollning ända in i det sista. Denna fråga kommer dock att hanteras av andra som har tagit upp frågan. Det viktiga är dock att vi får en förhoppningsvis bättre tingens ordning, icke bara när det gäller de statliga emissionerna utan också när det gäller hela den privata sektorns introduktioner av olika slag på aktiemarknaden.

Herr talman! Elisabeth Persson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förhindra reklam i läromedel. Skolan har som en av sina uppgifter att förmedla normer och värderingar. Härigenom, och genom att barn och ungdomar tillbringar en stor del av en känslig och påverkbar period av sitt liv i skolan, är det nödvändigt att skolan iakttar varsamhet med vilka budskap den delger sina elever. Mot denna bakgrund menar jag att det är direkt olämpligt att i läroböcker eller på annat sätt i skolan sprida reklambudskap. Kommunerna har det grundläggande ansvaret att med egna medel bekosta de läromedel eleverna behöver i undervisningen. Jag vill här hänvisa till de preciseringar av kommunernas skyldigheter när det gäller läromedel som regeringen föreslagit i proposition 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning, som riksdagen i går anslöt sig till. Jag utgår från att kommunerna kommer att ta sitt ansvar i dessa avseenden utan ytterligare särskilda regler från riksdagens eller regeringens sida.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

Förhoppningsvis kommer statsrådets mycket kraftfulla markering mot reklamen i skolan att medföra att det som exempelvis har hänt i Söderköping inte skall sprida sig till andra kommuner. Jag tycker att det skulle vara värdefullt att få höra vad statsrådet anser att man nu skall göra i Söderköping. Där finns det läromedel med såld reklamplats i form av klistermärken. fr.o.m. denna termin sitter eleverna 12 med dessa böcker framför sig. Har statsrådet synpunkter på hur man skall gå till väga i Söderköping för att bli av med detta så vore jag tacksam att få delav Prot. 1988/89:64
ERE 2 Herr talman! Vi förde i går i kammaren en lång diskussion om skolans 4 Ha SEND styrning och organisation. Vi var då överens om — det var en bred politisk uppslutning — att den decentralisering vi står inför kräver ett stort ansvar i från de lokala skolstyrelserna och från kommunerna i samverkan med elever, föräldrar och lärare. Om jag en dag senare skulle stå här i kammaren och i detalj reglera hur en enskild kommun skall hantera vissa frågeställningar, skulle den diskussionen vi hörde i går inte alls vara trovärdig. Jag kommer således inte att ge mig in på diskussioner om enskilda kommuner, utan jag har här avgett ett principiellt svar där jag markerat i principfrågan så kraftigt som jag tycker är nödvändigt för att stävja en tendens — om det nu är en sådan — redan i ett tidigt skede.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet inte vill stå här och i detalj tala om, hur man skall bete sig i Söderköping. Jag tror också att problemet är ganska svårlöst. Men jag är tacksam över markeringen att reklam är direkt olämplig och hoppas att detta kommer att gå fram. Huvudsaken är faktiskt att vi slipper se saken upprepas någonstans. Problemet bottnar naturligtvis i att kommunerna har svårigheter att finansiera sina läromedel. Det är då kanske en annan fråga som vi skall ta upp vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Mot bakgrund av ett enskilt ärende har Maggi Mikaelsson frågat mig om jag tänker göra något för att ändra de regler eller den praxis som gäller beträffande uppehållsoch arbetstillstånd när det föreligger anknytningsskäl. Som Maggi Mikaelsson väl torde känna till så är det inte möjligt för mig att diskutera alla enskildheter i ett utlänningsärende. Jag vill emellertid informera Maggi Mikaelsson om vad som allmänt gäller beträffande uppehållsoch arbetstillstånd då anknytningsskäl åberopas. Som huvudregel vid sådana skäl gäller att uppehållsoch arbetstillstånd skall ha beviljats före inresan i Sverige. För en person som ansökt om politisk asyl i landet och som under väntan på besked etablerat en anknytning till en person som är bosatt i Sverige tillämpas en annan praxis. Detta innebär att en asylsökande kan få stanna av anknytningsskäl även om de politiska skälen inte bedöms tillräckliga för uppehållstillstånd. I dessa fall gäller i princip att parterna skall ha sammanbott under äktenskapsliknande former i minst ett år. 13 Jag finner inga skäl att ändra på dessa regler.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Jag vet också att man inte kan diskutera enskilda fall, men problemet i det här fallet synes för mig vara ganska allmängiltigt. Det är trots allt inte helt ovanligt att flyktingar, som det står, ”etablerat en anknytning”, dvs. att man har blivit förälskad och gifter sig med en som är svensk medborgare. Invandrarministern hänvisar till den praxis som tillämpas och säger: ”Detta innebär att en asylsökande kan få stanna av anknytningsskäl även om de politiska skälen inte bedöms tillräckliga — — —.” Då krävs att man skall ha sammanbott under äktenskapsliknande former under minst ett år. I det här aktuella fallet har paret varit gift sedan den 23 februari 1987, alltså 2 år så när som på 14 dagar. Det skulle innebära att vederbörande skulle ha rätt att få uppehållstillstånd. Nu har myndigheterna valt att inte räkna hela den tid som vederbörande har varit gift. Vid första utvisningstillfället hade paret varit gift bara fem månader. Sedan har man överklagat domen, och det har tagit väldigt lång tid. Vi vet att den svenska byråkratin kan vara krånglig. Det här tycks vara ett fall där man bör se över reglerna. Jag undrar om invandrarministern skulle vara beredd att se över reglerna så att praxis kan ändras och man när det gäller anknytningsinvandring kan räkna hela den tid man varit gift, från första början så att säga.
Herr talman! Det är svårt att föra ett principiellt resonemang i ett konkret fall som till yttermera visso är litet ofullständigt beskrivet. Jag utgår från att arbetsoch uppehållstillståndet inte beviljades av flyktingskäl. Det betyder ju att jag måste betrakta det som fullt möjligt för vederbörande att gå precis samma väg som alla andra som söker sig hit på anknytningsskäl, vilket blivit allt vanligare, nämligen att man åker till sitt hemland och där ansöker om anknytningsskäl innan man kommer tillbaka till Sverige. Det är den vägen som alla andra som söker sig hit på anknytningsskäl får använda. Jag kan inte förstå att man skulle gå ifrån denna praxis i det här fallet. Det är dessutom så att när utvisningsbeslutet fattades förelåg inte ett års sammanboende, utan fem månaders äktenskap.
Herr talman! Problemet i det här fallet — i sådana här fall kanske jag skall säga för att hålla det på det principiella planet — är att om man söker uppehållstillstånd eller asyl av politiska skäl är det inte så enkelt att återvända till sitt hemland bara för att söka ett nytt uppehållstillstånd av andra skäl. Om man uppenbart vet att en människa har rätt att stanna i Sverige av anknytningsskäl borde man kunna se till att den svenska byråkratin inte tvingar människor att fara kors och tvärs till andra länder, gå till svensk ambassad och där ansöka om uppehållstillstånd. Att det är byråkratiskt krångligt måste invandrarministern inse. Just därför tycker jag att vi borde se över praxis och undersöka om det inte vore möjligt att vederbörande i fall där det är uppenbart att man har rätt av annat skäl att stanna i Sverige, slipper fara utanför Sveriges gränser för att söka uppehållstillstånd.

Om handläggningen av Herr talman! Lars Norberg har frågat om regeringen är beredd att se till att vissa asylärenden Varje asylärende avgörs med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Besluten bygger på en individuell bedömning. Några gruppbeslut fattas inte. Den som har övergett en krigsskådeplats eller som har flytt från sitt hemland för att undgå förestående krigstjänstgöring betraktas enligt utlänningslagen som en s.k. krigsvägrare. Regeringen har dock inte tagit ställning till om de iranier som anför krigsvägrarskäl kan betraktas som krigsvägrare efter det att Iran och Irak ingått avtal om eldupphör. Enligt min mening finns det skäl att avvakta utvecklingen i regionen. Jag har emellertid erfarit att statens invandrarverk fortfarande i sin individuella prövning beviljar uppehållstillstånd till sådana personer som bedöms vara krigsvägrare. Problemet med ensamma barn — som också tas upp i frågan — från Iran finns i många europeiska länder. FN:s flyktingkommissarie har visat stort intresse för frågan och arbetar för närvarande på lösningar i samråd med olika länder. Som jag nämnde förra veckan i samband med frågesvar finns det när det gäller ensamma barn motstridiga intressen. Det är en grannlaga uppgift att bedöma vad som är bäst för barnet. En utgångspunkt för flyktingpolitiken har ju varit att söka återförena barn och föräldrar. Det får här liksom i övriga fall bli enskildheterna i varje ärende som avgör hur det skall bedömas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men jag är inte särskilt tillfredsställd med det. Statsrådet säger att besluten skall bygga på en individuell bedömning. Mellan Iran och Irak råder inte fred utan en mycket bräcklig vapenvila. Jag tycker att det är lika galet att sända tillbaka människor till Iran mot deras vilja som det var när Sverige vägrade att emot judiska flyktingar under Hitlertiden. Den regim som dödar hundratals, ja tusentals politiska motståndare kan inte vara särskilt ägnad att ta emot flyktingar som lämnat sitt land av politiska skäl eller därför att de har varit rädda för att tvingas delta i ett krig som de inte vill delta i och som de anser vara principvidrigt. När det gäller speciellt barn tycker jag att grymheten nästan går över alla gränser. Statsrådet säger att FN:s flyktingkommissarie arbetar med dessa problem. Men barnen måste befinna sig i en psykiskt i väldigt olycklig situation. Visserligen har de sänts hit av sina föräldrar för att bli skyddade, men samtidigt känner de sig svikna av sina föräldrar. Att tvinga dem med poliseskort att lämna landet är höjden av grymhet. En individuell bedömning borde bytas ut mot en generell bedömning. Alla iranier borde få stanna tills man vet att de inte hotas till liv och hälsa när de återsänds.
Herr talman! Jag förstår att Lars Norberg inte är nöjd med det här svaret. Han var redan i sin fråga ute efter att få ett besked om gruppbeslut av mig i kammaren när det gäller alla iranier. Jag påpekade, precis som har påpekats många gånger tidigare i kammaren, att så går inte behandlingen av ärendena till. Man prövar varje ärende individuellt. Med anledning av vad Lars Norberg sade vill jag understryka att vi inte skickar tillbaka några flyktingar vare sig till Iran eller till något annat land. Jag delar Lars Norbergs uppfattning att det är viktigt att vi med extra stor omsorg funderar över problemet med de ensamma iranska barnen. I förra veckan hade vi här i kammaren ett långt replikskifte kring detta, och jag ser ingen anledning att upprepa det i dag.
Herr talman! Jag är tacksam för det kompletterande svaret. Frågan är om man inte borde förändra lagstiftningen så att vissa generella beslut vore möjliga. Jag hoppas att statsrådet kommer att tänka över frågan om man inte i fall av denna art kan ge generella besked, och att hon sedan eventuellt kan återkomma till regeringen i ärendet. Vi vet att det finns människor som är fyllda av ångest inför hotande utvisning. Den ångesten kunde undvikas om man hade generella regler i fall som dessa.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

1988/89:64 tag, kanske ganska länge, innan det är dags för beslut i denna fråga. Jag 9 februari 1989 hoppas att detta uttalande kommer att få den effekten att bristerna i fråga om prismärkningen åtminstone minskar och att prismärkningen så småningom blir bättre. Jag delar statsrådets uppfattning att detta är en mycket angelägen fråga som har stor betydelse för konsumenterna runt om i landet varje dag. Jag tackar än en gång för svaret, och jag tycker att det är värdefullt med denna markering.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Konsumentens bästa borde vara ett mål som omfattas av fler än folkpartiet och borde gälla såväl den privata som den offentliga sektorn. Ja, konsumentens bästa är ännu mer viktig inom den offentliga sektorn, eftersom det saknas konkurrens och valfrihet där. I det aktuella fall som jag har berört handlar det om SJ och den annonskampanj som har dragits i gång för att stimulera resandet vid s.k. röda avgångar. Man kan nu se stora braskande annonser i de s.k. rikstidningarna. Däremot har trafikanterna och konsumenterna på de korta sträckorna lämnats i sticket. Praktiskt taget ingen information om höjda priser har annonserats —i varje fall inte i lokalpressen. Det är inte bara en resenär, dvs. en konsument, som har fick uppleva att priset höjdes snart sagt över en natt — "på en sträcka t.ex. med 18 kr. Det är ingen liten prisökning, och den lämnar naturligtvis spår i den enskildes plånbok. 17 Av svaret framgår det att dessa frågor har tagits upp av enskilda konsumenter i anmälningar till konsumentverket. Jag tycker att det är bra. Men jag kan enbart konstatera att konsumentskyddet inte har fungerat vad gäller ordentlig prisinformation till resenärerna. Trots svaret kvarstår min fråga till konsumentministern: Ämnar statsrådet vidta några åtgärder så att även den offentliga sektorns tjänster omfattas av ett aktivt konsumentskydd? Jag avser då det totala området, på samma sätt som när vi antog en ny produktsäkerhetslag och regeringen fick i uppdrag av en enig riksdag att se över lagens tillämpningsområden, dvs. att den skull omfatta även offentliga tjänster. Jag anser nämligen att konsumentskyddet inom den offentliga sektorn, — hemtjänst, postväsendet, televäsendet och SJ —- inte är fullgott. Vi har stora krav på det privata näringslivet, men vi har lägre krav på den offentliga servicen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för den upplysningen. Men svåra gränsdragningar blir det alltid då det gäller konsumentskydd, och särskilt inom den offentliga sektorn. Men för det får man inte skjuta problemet ifrån sig. Vem bär ansvaret för prishöjningar, vem bär ansvaret för indragningar av postkontor? Man kan gå runt i byråkratin och aldrig få ett riktigt svar. Det hänvisas än till den ena, än till den andra. När det gäller ett konsumentskydd menar jag att granskningen skall omfatta otillbörliga marknadsåtgärder och bristfällig information. Om vi anser — och det tror jag att Margot Wallström också gör — att företagens beteende inom marknadsekonomins ramar ibland kan ge upphov till konsumentproblem, då måste vi också erkänna att den offentliga sektorns handlingsmönster kanske ger ännu mer problem. Och vi är mer beroende av
Herr talman! Det är Ulla Orring välkommen att göra. Som politiker vet vi offenkga pektora ju båda att gränsdragningen många gånger gäller hur det politiska inflytandet — och systemet, så att säga — skall passas ihop med det ansvar i övrigt som man kan ha, och med konsumenternas intresse. Visst finns det gränsdragningsproblem som är viktiga och som man inte kan vifta bort så alldeles enkelt. Men för näringsidkare gäller ju samma regler, och man kan också ställa myndigheterna till svars — det känner Ulla Orring till. Och det är ju precis det som avses i det här fallet.
Herr talman! Jag tycker, som jag sade i mitt första anförande, att om man utgår från konsumentens bästa — vilket jag hoppas att vi gör — och från den enskildes berättigade krav på att få en bra information, så har i det här fallet SJ helt misslyckats. Då man frågar på de olika järnvägsexpeditionerna vem som har bestämt hur annonseringen skall ske, så hänvisas man från den ena till den andra. Men gäller det en enskild näringsidkare, kan man ganska säkert gå till företaget och säga: ”Jag är som konsument inte nöjd med det här, varför har ni gjort på det sättet?” Man får aldrig raka besked på den här punkten så länge den statliga byråkratin finns. Jag tror visst att de enskilda tjänstemännen gör vad de kan. Men själva systemet är felaktigt, och det är därför jag tycker att man skall bryta upp det och få ett ordentligt konsumentskydd inom hela den offentliga sektorn — hemtjänst, sjukvård, offentlig service i form av transporter och kommunikationer. Det är ett mycket stort område, som berör väldigt många människor.

Herr talman! Jag hoppas att man inom SJ tar till sig den här debatten och hittar den som är ansvarig för denna information. Jag har inte lyckats få den informationen under min undersökning av det här ärendet. Denna gång gäller det SJ. En annan gång kan det vara postverket som drar 19 in en poststation. Som konsument och kund i en glesbygd kan man aldrig få besked om vem som bär ansvaret. Den ena myndigheten hänvisar till den andra. Detta måste redas ut, och jag hoppas verkligen att statsrådet tar itu med det på ett bra sätt till konsumenternas bästa. Det är vad vi från folkpartiet önskar.

Herr talman! Anna Horn af Rantzien har, med hänvisning till att trafikhuvudmannen i Kalmar län får ny styrelse före sommaren, frågat mig om regeringen kan medverka till att beslutet om att lägga ner samtliga järnvägar i Kalmar län rivs upp eller skjuts upp så att den nyvalda styrelsen i länstrafikbolaget kan ta över ansvaret. Jag vill först framhålla vikten av att beslut om den framtida trafikeringen på länsjärnvägarna grundas på en allsidig bedömning. En sådan bedömning måste också innefatta miljöaspekter. Genom det rådrum som getts till den 1 juli 1990 får trafikhuvudmännen förutsättningar att väl förankra besluten i länen. Enligt vad jag fått veta kommer trafikhuvudmannen i Kalmar län att sända ut sitt nyligen framtagna förslag om trafikeringen för synpunkter till olika intressenter. Efter sammanställning och ytterligare beredning kommer det samlade beslutsunderlaget därefter att prövas av trafikhuvudmannens styrelse den 9 maj. Frågan kommer också att tas upp när den nya bolagsstämman träffas i juni månad. Detta betyder att goda förutsättningar finns för att det kommande trafikbeslutet väl speglar länets uppfattning och vilar på ett bra underlag. Jag anser mot denna bakgrund att jag inte har anledning att vidta någon åtgärd med anledning av frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag hade hoppats få en liten hjälp på vägen när det gäller att påverka det beslut som frågan gäller. Här har jag ett citat: ”Under mina första tio dagar som kommunikationsminister har jag blivit medveten om att miljöfrågorna tränger sig på med oerhörd styrka.” Så sade Georg Andersson vid ett transportforskningssemi narium. Då uppfattade jag en glimt av hopp. Men det var tydligen för tidigt. Ett annat citat — från dagens DN: ”Anders Wijkman finner det obegripligt att samhället efter femton års debatt fortfarande inte har några styrmedel som tvingar fram en mer miljömedveten syn på transporter och energianvändning.” Detta sades på en konferens om kommunerna och miljön inför 90-talet. Jag harlevt i Kalmar län i ett bakvatten, kan man säga. Järnvägarna dras in över småländska höglandet innan man kommer till Kalmar. Man måste alltså åka buss, om man inte tar någon av småjärnvägarna ner till tre orter vid kusten. Dessa järnvägar har hela tiden utsatts för nedläggningsförsök, trots förtvivlat motstånd. Den starke mannen i KLT — länsförbundet — avgår i sommar och övergår till att arbeta som ordförande i kraftbolaget och Kraftbuss. Man ställer sig där nere frågan om han inte är jävig. Det finns en fin beskrivning på hur järnvägarna brukar läggas ner: Man slutar investera, rationalisera, effektivisera. Man leder över en del av tågtrafiken till närliggande större banor, även om det innebär långa omvägar för resenärer och gods. Man sätter in parallellgående bussar samt för över en del av tåggodset till lastbil. Man drar in på servicen, stänger stationer och lastplatser. Man upphör med de populäraste tågturerna, främst de lokala och regionala. Man slutar underhålla bana och motorvagnar. Man uppvisar allt färre resenärer på linjen och allt sämre ekonomiskt resultat. Man nedläggningsutreder persontrafiken. Man lägger efter regeringsbeslutet ned persontrafiken. Man gör om banan till ren godsbana eller industrispår och drar ned på godstågsstandarden och servicen ännu mer. Man för till slut över det sista godset till landsväg. Man river bana och stationer. Man skrotar tågen och säljer allt som går att sälja: mark, räls, hus m.m.

Herr talman! Jag tycker att Anna Horn af Rantzien ger en mycket mörk och pessimistisk bild av SJ och SJ:s utvecklings möjligheter. Den kontrasterar bjärt emot de informationer som jag nyligen har fått vid kontakter med SJ:s ledning och med banverkets ledning. Jag kan berätta att jag nu på förmiddagen har tagit första spadtaget till ett stort järnvägsbygge. Det pågår en utveckling inom SJ och järnvägarna. Till den fråga som nu har väckts är bara att säga att riksdagen i bred enighet har sagt att besluten om den framtida trafikeringen av länsjärnvägarna skall fattas decentraliserat hos trafikhuvudmännen som också ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Detta ligger i linje med vår tro på lokal och regional demokrati. Självfallet utgår jag ifrån att företrädare på regional och lokal nivå tar miljöhänsyn då de planerar sin trafik. Det är utifrån den utgångspunkten och den bestämda uppfattningen att detta är det bästa för den lokala befolkningen som riksdagen har gjort sitt ställningstagande och fastlagt trafikplaneringen på det sätt som riksdagen gjorde genom beslut förra våren. bindelser till och från Uddevalla
Herr talman! Om man kunde tro på den optimism som kommunikationsministern ådagalägger här vore det väl underbart. Men det kan man inte när man ser hur ärendena bereds och leder till felaktigt underbyggda beslut. Oskarshamn-Hultsfredsbanan t.ex. skall kosta 57 miljoner, enligt KLT. Dessa uppgifterna har de fått från K-konsult. Enligt banverket kostar det bara 12 miljoner, och det för en längre sträcka! Denna bana är dessutom i gott skick fram till år 2000, så man förstår att kostnaderna inte behöver bli så höga. Västervik-Hultsfredsbanan har rustats upp i somras, så det behövs inte så värst mycket pengar för att hålla trafiken i gång. Dessutom skall ju banverket bekosta underhållet. Det är inte KLT som skall göra det, vilket de själva påstår. KLT har inte heller sökt de bidrag som erbjudits. Jag hoppas ändå att vi på något sätt — även utan kommunikationsministerns medverkan — genom tidningar och radio kan väcka opinion i fortsättningen fram till dess att beslutet skall fattas.

Herr talman! Elving Andersson har, med hänvisning till att SJ för sin nya tidtabell i maj planerar att dra in sovvagnstrafik till och från Uddevalla, frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att sovvagnsförbindelsen till och från Uddevalla bibehålls. Riksdagen har i bred enighet bestämt att SJ självt skall bestämma sina tidtabeller. Det har bedömts att SJ med sin strävan att öka kundanpassningen bör vara bäst skickat att utforma en lämplig långväga tågtrafik. Uppgiften för regering och riksdag är i stället att ange de allmänna förutsättningarna för järnvägstrafiken, så att en från samhällsekonomisk utgångspunkt riktig utveckling främjas. Jag är därför inte beredd att ta initiativ för att påverka planeringen av tidtabellerna för enskilda trafiklinjer.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga även om det inte innehöll någonting positivt. Om man bor i trestadsområdet - Uddevalla-Vänersborg-Trollhätteområdet — eller i mellersta eller norra Bohuslän och skall vara i Stockholm ganska tidigt på förmiddagen eller vice versa, alltså om man skall från Stockholm till denna region, finns det för närvarande två transportsätt att välja mellan: antingen SJ-sovvagn eller flyg. Med den tänkta indragningen av sovvagnarna finns bara flyget kvar. Människor som reser privat och själva betalar sina biljetter har i praktiken inte råd att flyga, och för dem som reser i tjänsten försvinner valmöjligheten. Detta kommer att tvinga resenärer att ta flyget. Från miljösynpunkt är Prot. 1988/89:64 detta naturligtvis helt förkastligt. 9 februari 1989 Någon gång måste regeringen inse att alla vackra valtal och paroller om att satsa på miljö och miljövänliga kommunikationer också måste omsättas i handling. fd Av & Ä ng Ne Uddevalla Det som kommunikationsministern säger i svaret är i och för sig helt riktigt, nämligen att uppgiften för regering och riksdag i stället är att ange de allmänna förutsättningarna för järnvägstrafiken, så att en från samhällsekonomisk utgångspunkt riktig utveckling kan främjas. Så långt är det rätt. Men i det trafikpolitiska beslutet 1988 finns också ett miljömål fastlagt. Ett av målen för trafikpolitiken är att trafiken skall främja miljön och en miljövänlig trafik. Jag vill fråga kommunikationsministern om han anser att SJ:s agerande främjar miljövänlig trafik och om det överensstämmer med miljömålet i det trafikpolitiska beslutet. Jag anser inte det, men det vore intressant att få reda på vad kommunikationsministern anser.
Herr talman! Målen för trafikpolitiken ligger fast. I dem ingår också miljömålet. Elving Andersson försöker föra en omöjlig diskussion. Det ger naturligtvis en viss publicitet och ger uttryck för otålighet och för en opinion i det enskilda fallet. Men vi måste ändå hålla på en arbetsfördelning som är rimlig. Jag kan inte tänka mig att Elving Andersson menar att regeringen skall sitta och avgöra var, hur och när tåg skall gå fram på olika linjer och i vilken utsträckning de skall medföra sovvagnar.
Herr talman! Det låter sig naturligtvis sägas att det bara är för att väcka uppmärksamhet som jag tar upp en sådan här fråga. Så är det inte. Jag är allvarligt bekymrad över utvecklingen och ser denna fråga som ett principfall. Jag är medveten om att regeringen kanske inte kan göra någonting i det enskilda ärendet, men den kan ändå tala om att den utveckling som SJ för närvarande främjar på många områden inte medverkar till en för miljön bättre trafik. Att för regioner och orter dra in kommunikationsmöjligheterna och på det viset tvinga resenärer ta flyget kan väl ändå inte överensstämma med riksdagens och regeringens beslut 1988 om målen för trafikpolitiken? Detta kan väl åtminstone kommunikationsministern svara på: Tycker kommunikationsministern att framtvinga en övergång från tågtrafik till flyg är en miljöriktig trafikutveckling i det här landet?
Herr talman! Just för att ta upp konkurrensen med flygtrafiken planeras nu en utbyggnad av snabbtågsförbindelserna.
Herr talman! I det här landet bor det faktiskt människor även utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är mellan dessa tre orter som snabbtågen skall sättas in. Skall alla andra människor i det här landet tvingas flyga? Man kan inte enbart satsa på snabbtåg mellan de stora befolkningskoncentrationerna! Man måste även se till att det finns kommunikationsmöjligheter i andra delar av landet och att de kommunikationerna också sker på ett miljöriktigt sätt. Det borde kommunikationsministern försöka verka för!
Enligt uppgifter i pressen väntas den socialdemokratiska Öresundsgruppen föreslå att den sedan länge debatterade fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn inskränks till enbart en tågtunnel. En tågtunnel fyller inte kravet på snabba och rationella kommunikationer, och frågan är om det går att få ekonomi i ett sådant projekt. Dessutom innebär en tågtunnel att färjetrafiken kommer att kräva stora subventioner, och då får vi Öresundsförbindelser utan god ekonomi. Är kommunikationsministern beredd, innan slutgiltigt beslut tas avseende fasta Öresundsförbindelser, att även seriöst pröva alternativet en kombinerad järnvägsoch bilbro mellan Malmö och Köpenhamn?
Herr talman! Sten Andersson i Malmö har mot bakgrund av vissa tidningsuppgifter frågat mig om jag är beredd, innan slutgiltigt beslut tas avseende fasta Öresundsförbindelser, att även seriöst pröva alternativet en kombinerad järnvägsoch bilbro mellan Malmö och Köpenhamn. De svenska och danska Öresundsdelegationerna har i sin tidigare rapport beskrivit förutsättningarna m.m. för en kombinerad vägoch järnvägsbro mellan Malmö och Köpenhamn. Delegationerna har sedan fått i uppdrag att redovisa möjligheterna att anlägga en borrad tunnel för järnvägstrafik under Öresund och möjligheterna att uppföra en kombinerad förbindelse så att först järnvägsoch senare vägdelen byggs. Denna rapport presenteras inom kort och kommer att remissbehandlas. Det samlade utredningsmaterialet, vilket bl.a. inkluderar 1987 års utredningsrapport och remissynpunkterna på denna, kommmer senare att ligga till grund för regeringens ställningstagande om hur Öresundsförbindelser skall utformas. Svaret på Sten Anderssons fråga är således ja.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tolkar det som så, att vi nu i alla fall är överens om att vi skall ha en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn — nu kommer debatten att handla om hur den skall se ut. Jag ser positivt på att man inte har tagit bort alternativet en kombinerad biloch järnvägsbro. Det alternativ som har presenterats i dagarna, nämligen enbart en tågtunnel, innebär ju stora problem, framför allt ekonomiska.

Det är en situation som jag hoppas ingen vill ha. Jag är därför tacksam för att statsrådet säger att han seriöst kommer att bedöma även en kombinerad järnvägsoch bilbro. Till sist skulle jag i alla fall vilja ställa en fråga. Man skall ju inte ironisera i riksdagen, men det har ofta talats om långbänkar från olika statsministrars sida, om någon fråga har varit i långbänk så är det sannerligen frågan om förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Därför är min fråga till statsrådet: När kan vi förvänta oss ett besked eller ett beslut från regeringen i den här frågan?

Herr talman! Hadar Cars har i en fråga till bostadsminister Ulf Lönnqvist frågat om regeringen avser att ge igångsättningstillstånd för renovering av rådhuset i Stockholm och när detta tillstånd i så fall kommer att lämnas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Regeringen har vid regeringssammanträdet i dag uppdragit åt byggnadsstyrelsen att låta bygga om rådhuset.
Herr talman! Det var ett kort och bra svar — jag tackar. Roligt att regeringen kunde ta sig samman så snabbt efter min fråga. Svaret kommer att glädja dem som arbetar i rådhuset. Det gläder också mig.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat bostadsministern om han är beredd att medverka till att det inte blir svårare för andra bostadssökande i Sverige att erhålla bostad än för de invandrare vilkas identitet inte är helt klarlagd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. En utgångspunkt för Sten Anderssons interpellation är att många asylsökande kommer till Sverige utan handlingar som styrker deras identitet eller färdväg. Den 14 januari i år besvarade min företrädare Georg Andersson en interpellation av Sten Andersson om detta problem. Georg Andersson framhöll då att det inte var acceptabelt att asylsökande, som under resan haft identitetsoch resehandlingar, kastar, förstör eller på annat sätt undanhåller dessa vid ankomsten till Sverige. Han underströk dock att det förekom att den som flyr från förföljelse kan sakna möjlighet att förse sig med pass. Han redogorde också för de åtgärder för att motverka dokumentlösheten som finns i förslaget till ny utlänningslag. En annan utgångspunkt i interpellationen är den rådande bostadsbristen. I ett interpellationssvar den 21 november 1988 redovisade Georg Andersson regeringens syn på bostadsbristen för flyktingar och de olika åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen. De grundläggande problemen bakom Sten Anderssons interpellation är väl kända. En asylsökande som får uppehållstillstånd i Sverige, får det därför att han uppfyller utlänningslagens villkor för att få stanna här. Det är samtidigt grundläggande för den svenska invandrarpolitiken att utlänningar som lagligen är bosatta här skall behandlas på samma sätt som svenska medborgare. Den enskildes faktiska behov måste vara avgörande för möjligheterna att få en bostad. Om andra faktorer än den enskildes behov tillåts spela in, när det gäller rätten att få en bostad, riskerar man att hamna i orimliga avvägningssituationer. Enligt min mening är Sten Anderssons frågeställning alltså felaktig: Vi skallinte fråga oss vilka utlänningar som skall få en bostad här. Den relevanta frågan bör i stället vara: Har den asylsökande skäl att stanna här? De som tillåts stanna måste behandlas som alla andra här i landet, även när det gäller möjligheten att få en bostad. Som jag tidigare sagt avser regeringen i sitt förslag till ny utlänningslag att föreslå en rad åtgärder för att komma till rätta med dokumentlösheten. Till detta kommer att regeringen under innevarande budgetår försöksvis ställer vissa medel till förfogande för genomgångsbostäder för flyktingar med uppehållstillstånd. Försöksverksamheten föreslås i budgetpropositionen fortsätta även under nästa år. Sten Anderssons förslag skulle få som konsekvens att olika bostadsbehövande grupper i samhället ställs mot varandra. Sådana lösningar på sociala problem vill jag definitivt och kraftfullt ta avstånd från.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för hennes, tror jag, första interpellationssvar och önskar henne uppriktigt lycka till med sitt värv. Låt mig betona att det finns en bred enighet dels i riksdagen, dels utanför riksdagen bland allmänheten om att Sverige skall bedriva en generös flyktingpolitik. Vi har resurser i det här landet som saknas på många andra ställen. Det är därför av vikt och värde att vi kan hjälpa människor som har problem och som befinner sig i kris. Det är viktigt att vi kan skapa en bred och djup förståelse för den verksamheten. Däremot kan man diskutera om inte den svenska flyktingpolitiken är felinriktad. För en del år sedan gav vi i Sverige den största delen av vår flyktinghjälp till sådan verksamhet utomlands. I dag har det skett en helomvändning. Har problemen blivit mindre utomlands? Har flyktingarnas antal minskat? Har misären minimerats i världens olika flyktingläger? Svaret är nej. Vi har tvingats in i detta läge på grund av den minst sagt naiva svenska flyktingpolitiken. Vi ger i första hand den största och mest omfattande hjälpen till de människor som har kontakter och pengar att själva kunna ta sig till Sverige, på bekostnad av dem som under enorma umbäranden vistas i världens tyvärr alltför många flyktingläger. Därmed har jag inte förnekat att även människor som är välbärgade och som har kontakter och pengar kan bli flyktingar. Det är i och för sig O.K. Det graverande och besvärande i detta sammanhang är emellertid att en stor del av dessa människor kastar bort sina pass, döljer sin identitet, inte vill tala om varifrån de kommer, gör allt för att vilseleda svenska myndigheter. Det är här min fråga när det gäller bostäder kommer in. Jag tror att ungdomar och andra bostadssökande på den svenska marknaden förstår och accepterar att de kanske måste vänta litet grand därför att vi har en skyldighet att hjälpa människor som i sin nöd har sökt sig till Sverige. Det allra minsta man kan begära i det sammanhanget är uppenbarligen att dessa människor skall kunna spela med öppna kort och att inte, som fallet är i dag, en majoritet döljer sin identitet. Sverige är i dag, som man säger, personnumrens förlovade land. Man kan snart inte göra någonting utan att uppvisa ett personnummer. Till Sverige kommer dock tiotusentals människor som går före alla andra därför att de har använt oriktiga uppgifter. Det finns i dag en del kommuner i Sverige som anser att de kan ta emot ett större antal flyktingar. Till dessa kommuner vill emellertid ingen komma. Jag vill fråga statsrådet om det inte snart är dags att säga att den som kommer till Sverige och söker asyl och fristad här måste acceptera, åtminstone tillfälligt, den bostadsort som anvisats och inte bara kunna vägra gång efter gång. Statsrådet säger också här att vi skall diskutera dem som efter beslut får tillstånd att lagligt stanna i Sverige. När man, som i många fall i dag, har bluffat sig in i Sverige måste ställningstagandet baseras på någon paragraf. Om det sedan blir paragraf 3, 5, 6 eller 31 är egalt. Men de har trots allt bluffat sig in här på bekostnad av de människor som lever under enormt besvärliga förhållanden. Jag skulle vilja ställa två frågor till statsrådet. Vilket råd ger statsrådet till ungdomar och andra bostadssökande, t.ex. handikappade som skall kunna ha en egen bostad enligt vad denna kammare har beslutat, som får finna sig i att stå tillbaka i kön därför att människor har sökt sig till Sverige på bedrägliga villkor? Den andra frågan, och kanske den mest viktiga, är: Är det rätt att man kallas flyktingfientlig när man vill lägga den största delen av den svenska hjälpen på de människor som befinner sig i flyktingläger utomlands under enormt svåra förhållanden?

Herr talman! Jag tycker att Sten Andersson spelar på alla de fördomar som jag hör i debatten om flyktingar i dag och som jag har fått många bevis på under de två veckor jag har haft uppdraget att vara invandrarminister. Sten Andersson hävdar att det bara är de välbeställda som har råd att söka sig till Sverige och att det skulle utgöra en orättvisa. Man behöver inte ha så stor fantasi för att inse att det ofta är välutbildade, välbeställda, vältaliga människor som blir obekväma för en regim som inte tål att ha en politisk opposition i sitt land. Jag tycker inte att det är märkligt att det i den stora flyktingströmmen också finns ett stort inslag av sådana människor. Vi vet dessutom att de flesta av de allra fattigaste flyktingarna som finns i flyktinglägren, vare sig de är politiska flyktingar, hungerflyktingar eller flyktingar undan en naturkatastrof, över huvud taget inte har någon tanke på att söka sig till Sverige. Dem skall vi hjälpa inte minst med humanitära insatser, vilket vi också gör. Sverige är en av de absolut största biståndsgivarna när det gäller bistånd till flyktingar. Dem får vi hjälpa på annat sätt, det är riktigt. Interpellationen handlar i första hand om tillgången på bostäder, som är ett stort bekymmer i dag. Bristen på bostäder är ofta det som gör att vi inte kan ta till vara den stora tillgång flyktingar och invandrare utgör i dag. Vi har ju en stor efterfrågan på t.ex. arbetskraft. Det finns egentligen inte något annat sätt att komma till rätta med detta än att se till att det blir fler bostäder. I och för sig har invandrarverket fått möjlighet att under detta budgetår på försök ge kommunerna ersättning för kostnader för tillfälliga lösningar, genomgångsbostäder för flyktingar med uppehållstillstånd. Denna försöksverksamhet har pågått sedan den 1 juli 1988. Det är för tidigt att dra några slutsatser ännu. Men jag tror att vi skulle kunna komma en lång bit på väg om alla kommuner, enskilda och folkrörelser, alla som engagerar sig i flyktingfrågan, verkligen sätter i gång och dammsuger vilka möjligheter till bostäder, tillfälliga eller permanenta, som finns. Det finns ingen annan lösning än att se till att öka antalet bostäder. Jag vet inte om det är någon i denna kammare, förutom Sten Andersson, som ställer upp på att vi skall segregera flyktingarna och ställa en grupp av flyktingar åt sidan och straffa dem, för att de har kommit till landet dokumentlösa, genom att de får vänta längre på bostad. Jag tog upp dokumentlösheten i mitt svar. Den är ett problem för sig. Det problemet skall vi angripa. Det skulle finnas mycket att säga om det. Dessutom är det inte alldeles osannolikt att man som flykting kommer dokumentlös, även om vi också vet att en del gör sig av med dokumenten alldeles innan de kommer till Sverige. Detta skall vi angripa på annat sätt än genom att bestraffa dem på bostadsmarknaden. De personer vilkas fall prövas enligt vår lagstiftning och som får stanna skall också ha rätt att få arbete och bostad på lika villkor. Det är en grundläggande princip för svensk flyktingpolitik. Det är mitt svar till ungdomar och alla andra grupper som också väntar på en bostad. Det är ingen lösning att vi spelar ut dem mot varandra.

Herr talman! Mycket skall man höra innan öronen faller av. Statsrådet säger att jag spelar på fördomar. Skulle det vara att spela på fördomar, fru statsråd, att driva en linje där man i första hand vill lägga ned de största resurserna på de flyktingar som lever under enormt svåra umbäranden i de tyvärr alltför många flyktinglägren runt om i världen? Om det kallas för att spela på fördomar, bör ordet fördom ges en ny bedömning. Herr talman! Jag sade också i mitt inlägg att jag begriper att även välutbildade och rika människor kan finna anledning och t.o.m. har befogad anledning att fly från en diktatorisk regim. Det har jag aldrig ifrågasatt. Men de andra? De andra, som inte har någon möjlighet, som får vara kvar i flyktinglägren, till vilka vi svenskar ger allt mindre av vår totala hjälp till flyktingverksamheten? Jag tycker inte att man skall prata om att de som bedrägligt har kommit in till Sverige inte skall straffas när det gäller bostadssituationen. Jag har vid många tillfällen talat om detta och skrivit artiklar där jag betonar att en flykting inte alltid kan ha pass eller andra handlingar, därför att det ligger i själva flyktingskapets natur att man mer eller mindre hals över huvud måste lämna sitt land. Dessutom har regeringen själv medverkat till att man i vissa genomfartsländer måste begära visum för att komma till Sverige. Det kan väl i alla fall inte kallas för en generös flyktingpolitik, att man i vissa länder måste uppsöka en svensk ambassad för att erhålla ett visum även om man är flykting. Det finns absolut ingen rim och reson i det begreppet. Jag vill således inte segregera flyktingar. Vi har dock i dag en fri arbetskraftsinvandring från de nordiska länderna. Vi har stoppat arbetskraftsinvandringen från länderna utanför Norden. Jag har full förståelse för att en människa som bor i ett land utanför Norden ser en chans att komma hit till Sverige. Men den som inte är så förslagen, den som accepterar att bli kvar i sitt eget land, får alltså lida för detta. Jag tycker att de åtgärder som vi har vidtagit och de som är på förslag i den nya utlänningslagen när det gäller att hindra de passlösa inte räcker till. De är, herr talman, om man skall ta till ett kraftigt uttryck, inte värda papperet de är skrivna på. De kommer inte att innebära någonting alls. Det är ett faktum att Sverige i dag bedriver den mest naiva flyktingpolitikeni hela Europa. Jag tycker att det är skam av ett land som säger att vi skall hjälpa i första hand de människor som har det svårt och besvärligt. Effekten av denna politik har blivit att Sverige i första hand hjälper de människor som har pengar och kontakter på bekostnad av de människor som lider svårt i världens flyktingläger.
Herr talman! Jag har sett många av dessa flyktingläger ute i världen. Jag påpekade i mitt förra inlägg att Sverige är en av de största bidragsgivarna när det gäller flyktingbiståndet. Och det är inte bara de direkta 650 miljonerna som Sverige använder till det, utan även mycket stora statliga biståndsbelopp som kanaliseras via de enskilda organisationerna, t.ex. Rädda barnen, Röda korset och olika kyrkliga organisationer, går till hjälp åt flyktingar i flyktingläger. Dessutom tar vi hit en hel del flyktingar inom ramen för den s.k. flyktingkvoten. Jag hoppas emellertid att vi i Sverige i framtiden får en sådan situation när det gäller flyktingarna att vi kan öka även den kvoten. Det var emellertid inte detta som interpellationen handlade om. Det är ju inte jag som har hittat på att man skall använda bostadspolitiken som ett medel att komma åt den s.k. dokumentlösheten, och det är inte jag som har hittat på att man skall segregera på bostadsmarknaden, utan detta tas upp i interpellationen. Sten Andersson säger i sin interpellation: ”Att vi ger bostäder och upphälle åt verkliga flyktingar borde inte ifrågasättas. Däremot finns det inga skäl att låta ungdomar i Sverige stå tillbaka på bostadsmarknaden för utlänningar som medvetet vilseleder myndigheterna!” Sten Andersson utgår alltså från att alla som har kommit till Sverige utan dokument också har vilselett myndigheterna och att de skall stå tillbaka på bostadsmarknaden. Jag vänder mig alltså emot att man använder bostadspolitiken, eller någon annan del av politiken, för att komma till rätta med den s.k. dokumentlösheten. Det förs nu en ganska intensiv diskussion om hur vi skall komma till rätta med denna dokumentlöshet. Det är flera länder som upplever den som ett växande problem. FN:s flyktingkommissariat har engagerat sig i frågan, och vi i Sverige bedriver en dialog med FN:s flyktingkommissariat. Men det var inte detta som interpellationen handlade om, och jag förbehåller mig faktiskt rätten att hålla mig till ämnet i interpellationen.

Herr talman! Statsrådet gör en lustig jonglering när hon säger att jag talar om allt annat än det som min interpellation handlar om. Sedan talar hon själv itvå minuter om det som vi inte skulle tala om, så det kan vi ju fortsätta med. Den s.k. dokumentlösheten är allvarlig. Under 48 veckor 1988 sökte 2 600 personer från ett land i Asien asyl på Arlanda. 2 400, dvs. 90 26, av dem hade inga dokument, trots att den överväldigande majoriteten av dem måste ha visat pass, biljett och identitetshandlingar vid ett flertal tillfällen under resan till Sverige. Enligt statistiken kan man konstatera att 47 20 av dem som 1986 sökte asyl inte hade pass eller andra identitetshandlingar, trots att de måste ha visat sådana handlingar vid ett flertal tillfällen på vägen till Sverige. Med tanke på polisens bristande resurser för två tre år sedan kan man på goda grunder misstänka att antalet i verkligheten var betydligt större. Jag har tidigare sagt att det absolut inte finns någon anledning att neka de människor som verkligen är flyktingar och som spelar med öppna kort bostad och uppehållsort, frihet och trygghet i Sverige. Det tror jag att en förkrossande majoritet i Sverige är överens om. Men i dag accepterar — jag måste, herr talman, säga accepterar — Sverige som enda land i Europa passlösheten, eftersom de åtgärder som man i Sverige har vidtagit, till skillnad mot de åtgärder som har vidtagits i andra länder, är kraftlösa. Låt oss till sist åtminstone vara överens om att Sverige skall bedriva en generös flyktingpolitik. Sverige har i förhållande till andra länder råd med det. Men låt det bli min slutliga förhoppning att dessa resurser i första hand ges till de människor som har det svårt och inte till personer som i första hand utnyttjar Sveriges naivitet och godtrogenhet. Uttrycket ”die dummen Schweden” är fortfarande aktuellt.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att ge tillräckliga resurser för att upprätthålla rättsläkarverksamheten i landet och om regeringen är beredd att ta de rättsliga konsekvenserna det medför med en rättsläkarverksamhet som inte kan fullfölja lagens intentioner. Barbro Westerholm har frågat mig vad regeringen avser göra för att den rättsmedicinska verksamheten inte skall äventyras. Bedömningen av anslagets storlek har skett i sedvanlig ordning. Resursramarna för innevarande budgetår har beslutats av riksdagen. Det ankommer på socialstyrelsen, som chefsmyndighet för rättsläkarstationerna, att ansvara för hur de medel som anvisats över budgeten används. Inom socialstyrelsen har det nyligen gjorts en genomgång och granskning av de akuta problemen inom verksamheten. En rapport har i dagarna överlämnats till socialdepartementet. Enligt denna avser socialstyrelsen att vidta en rad åtgärder för att lösa de akuta problemen. Eventuella behov av överskridanden av budgeten får prövas i vanlig ordning.

Herr talman! Jag vill först hälsa den nye socialministern välkommen till sitt nya departement. Svaret på min interpellation är bedrövligt. Det är helt innehållslöst och ger över huvud taget inget svar på de frågor som jag ställde. Det sägs ingenting om hur socialdepartementet och regeringen har tänkt sig rättsläkarverksamheten i framtiden. Det sägs inte heller något om att detta är ett problem, som man måste göra något åt för att komma till rätta med de svårigheter som man har på rättsläkarstationerna. Hela skuldbördan läggs på socialstyrelsen och dess sätt att handlägga rättsläkarväsendet. Jag vill då påstå att socialdepartementet och regeringen har skygglapparna på sig och inte vågar föra en debatt om verkligheten. Detta är skamligt, nästan skandalöst. Regeringen tar inte på sig något ansvar för den uppkomna situationen. Det sägs inte ett ord om frågan om förändringarna av huvudmannaskapet, en fråga som man inte har lyckats lösa och som delvis är en grund till den nuvarande svåra situationen på rättsläkarstationerna. Det tar man inte ansvar för. Socialstyrelsens förfrågningar om ökade medel har avvisats. Man har inte kunnat klara sin verksamhet med de medel som riksdagen har anslagit, men också där har man fått nej. Verkligheten ute på våra rättsläkarstationer är uppenbart oroande, om man vill att de regler som gäller för rättssäkerheten också skall gälla fortsättningsvis. Vi måste inse att vi får ändra de lagar som styr rättssäkerheten, för det finns ingen möjlighet att klara av den med tanke på den personalbrist och resursbrist som råder ute på rättsläkarstationerna. Det finns vid alla stationer vittnesmål om hur svår situationen är i dag. Arbetsbelastningen är oerhört hård. Det finns ett tjugotal läkare. Sammanlagt är ca 100 personer anställda på stationerna på olika håll i landet. Den här personalstaben har ett yrke, som det inte är lockande att rekrytera till. Än mindre lockande blir det när man behandlar dessa arbetsplatser på det sätt som man har gjort under senare tid. Arbetsbelastningen är som sagt oerhört hård. På våra stationer utförs mellan 600 och 800 obduktioner per år. I Danmark är normalsiffran 200 obduktioner per år. Det här arbetet har stor betydelse inte bara för rättsväsendet utan också för alla anhöriga som är beroende av att dödsfallen utreds på ett riktigt sätt. Det finns många invändningar mot den metod som man nu tänker använda sig av från socialstyrelsens sida för att minska resursbehovet. Det som socialstyrelsen föreslår hotar rättssäkerheten och utgör också ett hot mot den personal som redan är anställd och som nu överväger att sluta sin anställning därför att arbetsbördan har blivit så väldigt tung. Det talas om rationaliseringar, men på de flesta stationer finns det inte mer att göra när det gäller rationaliseringar. Man kan inte ålägga obducenterna att obducera mer än vad de gör nu, eftersom vi redan nu överskrider det tak som är uppsatt som normalt med över 200 å 250 96. Det är omöjligt att göra mera. Våldsbrotten ökar hela tiden och fordrar utredning och klarläggande. Vi kan inte komma ifrån att obduktioner måste utföras på ett sådant sätt att man kan lita på det resultat som man får. Många av de fall där rättsläkare anlitas utgörs av incestfall, sexuella övergrepp på barn och våldtäkter. Rättsläkarnas kunskap är ovärderlig. Över huvud taget kan man inte ersätta rättsläkarnas kunskaper med andras. Nu föreslås att patologer skall gå in och ta de s.k. enkla obduktionerna. Men ofta visar det sig att enkla obduktioner kan vara något helt annat. Det kan röra sig om mordfall.

Herr talman! Jag vet inte om jag känner för att tacka för svaret. Jag är väldigt besviken över det, nästan så att jag tar till lipen av frustration över den skrivbordsprodukt, långt borta från verkligheten, som här har presenterats. Man skyller på riksdagen, som fattat ett beslut på basis av den verklighet som visats för oss, och man skyller på socialstyrelsen, som fått nej på sin ansökan om extra anslag. När sedan riksdagen genom sitt socialutskott förra veckan besökte verksamheten och började gräva i hur det egentligen förhåller sig i verkligheten fick vi se en helt annan verklighet än den som presenterats för oss, en verklighet med köer som upprör mig ända in i själen. I dag köar vi hela vägen från vaggan till graven, inte till BB för där tar naturen ut sin rätt. Barnet föds oavsett om det finns på plats på BB eller inte. Men sedan köar vi. I dag köar man tre veckor till en obduktion i Göteborg. Sedan dröjer det fyra veckor till begravningen. Det här tycker jag är djupt upprörande och kränkande. Det visar brist på respekt och vördnad för livet. Den rättsmedicinska verksamheten — Karin Israelsson har beskrivit den mera i detalj — är ju viktig inte bara för att rättvisa skall skipas utan också som förebyggande verksamhet. Många har undgått att skadas eller dödas av motorsågsolyckor tack vare den rättsmedicinska analysen av varför människor dog i motorsågsolyckor i början av 70-talet. Man arbetar med incestfall och misshandelsfall. Man tittar inte bara på skadornas omfattning utan ger hjälp och stöd åt dem som skadats och åt förtvivlade anhöriga som har ställts inför döden hastigt och oväntat, ibland med brott bakom, ibland av naturliga orsaker. Vi skall vara väldigt tacksamma för att det finns människor som vill arbeta i denna verksamhet. Vi fick klart för oss vid besöket på rättsläkarstationen i Stockholm förra veckan vad som motiverar människor att arbeta där. Det är att man känner att man gör nytta. Man är med om att bygga och bevara det rättssamhälle som vi har i Sverige. Man är med om att stödja och hjälpa människor i kris. Man kan förebygga ohälsa. Men arbetsmiljön är under all kritik. Om regeringen menar allvar med vallöftet att göra någonting åt de 400 000 värsta jobben, tycker jag att man skall städa framför egen dörr. Personalen på rättsläkarstationen arbetar lojalt, precis dubbelt så mycket som man förväntar sig av den. Men nu skär man ner resurserna. Samtidigt skär man ner resursen för återväxten. De unga människor som känner sig motiverade att gå in i denna verksamhet ser ingen framtid. Vad gör vi då? Man har där en arbetsmiljö som verkar makaber. Man beskrev för oss hur man ibland på obduktionsavdelningen måste lägga avlidna skafföttes eller på golvet. Man kan gråta åt att de som sitter bakom sina skrivbord och skriver om möjligheter att spara och gneta är så långt ifrån verkligheten. Här handlar det om 5 milj.kr. på ett år. Det är en struntsumma i den stora budgeten, men det är väldigt viktiga pengar för att bevara en angelägen verksamhet. Jag vill fråga socialministern om han är beredd att omgående skaffa fram de 5 miljoner som behövs för att verksamheten skall klaras nästa år och det som behövs för att verksamheten skall kunna fortlöpa under det här året. Det är här och nu pengar behövs. Det behövs inte utredningar, för sådana kan man göra vid sidan av och parallellt. Nu behövs pengar för denna verksamhet, annars försvinner människorna därifrån, och vad gör vi då? Att bygga nya bårhus tror jag inte är görligt. Det är viktigt för riksdagen, för regeringen och för beslutsfattare här i landet att vi visar vördnad och respekt för livet, för döden och för rättvisan. Om vi menar allvar med att vi vill visa den här vördnaden och respekten skall vi sätta in dessa resurser. Vi skall stödja den lojala personalen i dess arbete och visa all den uppskattning som dessa människor är värda. Det kommer dem till del, liksom alla anhöriga som har berövats sina nära och kära och de människor som utsatts för brott, misshandel och incest.

Herr talman! Jag har inte ställt någon fråga och behöver därför inte tacka för svaret. Jag har heller inte ställt någon interpellation, men jag avser att gå ini denna debatt, eftersom jag - precis som Barbro Westerholm — blev väldigt upprörd över förhållandena inom denna sektor bl.a. under vårt studiebesök häromveckan. Jag har också avgett en motion i frågan, där jag yrkar att rättsläkarstationerna skall få de pengar som de behöver. Jag tycker att det borde vara pinsamt att som ny socialminister komma med ett så intetsägande svar. Jag vet inte om det tyder på dåliga rådgivare eller brist på möjligheter att sätta sig in i problemet. Det är inte så långt till rättsmedicinska stationen, som ligger i Solna. Vårt studiebesök tog två timmar och det gav oerhört mycket vid handen. Jag antar att det borde finnas några i regeringen med kännedom om dessa förhållanden som hade kunnat medverka till ett utförligare svar, men ett sådant kanske kommer när det blir dags för nya inlägg. De flesta som talar om denna verksamhet avser obduktioner och annat arbete med döda människor, vilket i och för sig inte är något oviktigt arbete. Men min erfarenhet av denna verksamhet härrör sig från arbete med levande människor. Jag är socialarbetare och har i väldigt många år arbetat just med att utveckla metodik och kunnande omkring ärenden som rör incest och misshandel av barn och kvinnor. Jag vet att det i detta arbete är nödvändigt att ha tillgång till den kunskap och kompetens som finns inom rättsmedicinen. Det är helt omöjligt att på ett effektivt och professionellt sätt ta sig an de här frågorna — att kunna möta föräldrar, drabbade och anklagade - om man inte har tillgång till expertis. Mig veterligt finns det inte några andra läkare som kan göra de nödvändiga bedömningarna. Det är beklämmande att man så gott som aldrig inom alla delar av det sociala området, som jag har erfarenhet av, möter den ökande medvetenheten och kunskapen om t.ex. barns och kvinnors liv och omständigheter med en satsning på resurser på andra områden. Ju mer vi socialarbetare får upp ögonen för de problem som finns, de förhållanden som barn lever under och ju mer vi får kontakt med kvinnor som lever i misär på olika sätt med misshandel och sexuella övergrepp, desto mer behöver vi tillgång till motsvarande resurser och expertis för att kunna uträtta vårt arbete. Jag vet inte hur många papper, broschyrer och utredningar jag har läst om hur viktigt det är att man tar sig an dessa problem, att man arbetar med dem inom socialtjänsten. Men det förutsätts då att detta följs upp hela vägen fram. Jag kan inte se annat än att det är regeringen som har det yttersta ansvaret för dessa frågor. Om socialstyrelsen inte tycker sig ha det ansvaret, vilket i sig är märkligt, måste ju riksdagen, eller åtminstone regeringen, ta ansvar. Socialstyrelsen bör inte gå fri från ansvar, även om jag kan förstå att Barbro Westerholm inte vill ta upp det faktum att socialstyrelsen, enligt vad jag har förstått, har varit overksam när det gäller dessa frågor under åtminstone 10-15 år. Inte heller har man på socialstyrelsen lyssnat till personalen eller gett sig tid att åka ut och besöka de som arbetar på rättsläkarstationen i Solna, trots att de båda verksamheterna är förlagda i samma stad. Det är beklagansvärt, men det finns inte någon anledning för regeringens representanter att ta detta som intäkt för att inte hålla sig själva informerade. Såvitt jag förstår är det heller inte bara fråga om anslaget i den senaste budgeten. Det är också fråga om hur man skall se till att denna verksamhet fortsätter, hur man skall kunna trygga en fortsatt rekrytering och en utveckling av verksamheten. Det är vad det handlar om. Det handlar inte om en nedskärning, inte om ett status quo, utan verksamheten måste utvecklas i takt med att vi behöver expertisen och kunnandet. Denna utveckling måste också innebära att arbetssituationen utvecklas så att det ges möjlighet att bedriva forskning och utbildning för att de personer som arbetar på rättsläkarstationerna inte bara skall behöva stå och skära i döda människor hela dagarna. Jag tror inte att någon skulle stå ut med att ha en sådan arbetssituation. Under vårt studiebesök gick vi runt på rättsläkarstationen och tittade. Det var beklämmande. Jag har aldrig sett så många döda människor under hela mitt liv, och dessutom var många ganska illa tilltygade. Om man skall ha kraft och energi att arbeta med dessa svåra frågor behövs också anda och inspiration, vilket man kan få genom såväl forskning som utbildning. Därför är det nödvändigt att verksamheten byggs ut liksom samarbetet med de områden inom socialtjänsten som jag tidigare nämnde, men även med andra. Den läkare som nu till största delen har ansvar för incestfallen kommer inte att över huvud taget kunna vara kvar eller kunna fortsätta att arbeta på konsultbasis, som hon tidigare har gjort. Det innebär ju en mycket stor förlust för alla inom socialtjänsten här i Stockholm som vill arbeta seriöst med dessa problem. Sven Hulterström borde känna ett ansvar för alla dessa frågor. Jag utgår ifrån att han i egenskap av nybliven socialminister har ett mycket stort ansvar. Den generösa inställningen till de missgrepp som tidigare har gjorts är inte socialministerns fel. Den nuvarande socialministern har ju innehaft en annan ministerpost och kanske gjort en del andra missgrepp, men i detta avseende är han ett oskrivet blad. Vi förväntar oss nu att han med stor entusiasm tar itu med detta.

Herr talman! Vi har i dag hört många exempel på att situationen vid rättsläkarstationerna inger allvarliga farhågor. Frågan om huvudmannaskapet för rättsläkarstationerna är fortfarande olöst. Statens avsikter med rättsmedicinen är oklara, vilket skapar mycket stor osäkerhet. För att använda ett modernt uttryck: Personalen mår dåligt. Verksamheten vid rättsläkarstationerna är författningsreglerad. Därför kan man inte göra kortsiktiga besparingar — om det över huvud taget går att göra några alls —, eftersom antalet förrättningar och svårlösta fall ökar hela tiden. Rättsmedicinen är ju en mycket viktig service för polis och rättsväsende. Den kräver hög kompetens om rättssäkerheten skall kunna upprätthållas. Nyrekryteringen är begränsad och arbetsmiljön uppvisar stora brister. Därför finns det bara 20-25 rättsmedicinare i det här landet. Jag tror att under nuvarande förhållanden är möjligheten att rekrytera ny personal till den banan mycket begränsad. Arbetsbelastningen är hög, vilket har sagts många gånger — jag skall inte upprepa några siffror. Det förefaller vara en väldigt dålig lösning att i den situationen föreslå anställningsstopp och en minskning av antalet rättsläkarstationer. Primärvården är bra i många avseenden, men den är inte särskilt bra på att utfärda dödsbevis vid oklara dödsfall. Dessutom ställer den smittrisk som HIV-infektionerna innebär ökade krav både på tidsåtgång och noggrannhet i arbetet. Jag tror inte, som statsrådet gör, att man i huvudsak kan skylla på riksdagen. En regering måste kunna ta initiativ till åtgärder, när problemen är så uppenbara som de är på rättsmedicinens område. Vad skall vi annars ha regeringen till? Den viktiga frågan är nu inte främst de 5 miljonerna, utan den viktiga frågan är om nuvarande handlingsförlamning från statens sida och rättsmedicinens osäkra läge skall bli bestående. Jag tror att vi måste klara upp huvudmannaskapsfrågan snabbt och sedan fortsätta med att fastställa vilka krav vi skall ha på en väl fungerande rättsmedicin i framtiden och hur dessa krav skall kunna mötas. Min fråga är mycket enkel: Vad har regeringen för avsikter med rättsläkarstationerna i framtiden — någon målsättning måste väl finnas?

Herr talman! Jag är upprörd, jag är arg och jag är ledsen. Måtte den nye socialministern kunna göra något åt det! Rättsodontologen Gunnar Johansson går i pension till sommaren. Socialstyrelsen har informerat socialutskottet om att tjänsten inte skall återbesättas. Vad menar socialstyrelsen? Vad skulle detta förslag innebära? I den rapport som rättsläkarstationen fått från socialstyrelsen finns inte ett ord som beskriver rättsodontologisk verksamhet, endast neddragningen är berörd. Ingen återbesättning av nuvarande tjänst — den skall i stället spaltas upp som arvodestjänster. Överordnade på socialstyrelsen, som har föreslagit neddragningen, har aldrig haft tid att sätta sig in i rättsodontologens arbete, än mindre besöka verksamheten. Varje år har rättsodontologen uppmanats att lämna verksamhetsberättelse i samband med petitan. Inga åtgärder har beaktats under de tio tolv år som Gunnar Johansson har lämnat in sin egen petita. Om arvodestjänter skulle ersätta den nuvarande fasta tjänten, skulle dessa tjänster icke bli pensionsgrundande. Det blir ingen uppbackning från institutionen. Det blir ingen laboratorietillgång — hade man tänkt sig att den arvodesanställde själv skulle skaffa laboratorieutrustning och material? Det kommer inte att bli någon möjlighet till åldersbestämning genom slipsnitt. Om ingen institution står bakom, kommer ingen att stå för kostnaderna för röntgen, framställning av foto, modeller etc. Det blir bekymmer med registret över saknade. Utvecklingsarbetet försvåras, och det blir inget profylaxarbete inför katastrofer, ingen beredskap osv. Det blir inget Interpol-samarbete, och det blir inget UD-samarbete. De årliga nordiska mötena kommer att bli ett bekymmer. Och vem skall betala för katastrofberedskap och kostnaden för att kalla in hjälp? Hur skall det gå med rättssäkerheten? Hur skall vi med arvodestjänster kunna få en kunskapsbank och något utvecklingsarbete till stånd? Hur skall det internationella rättsodontologiska samarbetet kunna bedrivas med enbart arvodestjänster? Man behöver kontinuitet med en specialist, och en person — detta är inget enkelt arbete! Blir kostnaderna för att anställa arvodestandläkare verkligen lägre i förhållande till en fast tjänst? Kolleger med en annan fast tjänst skulle alltså kallas in vid behov. Men det praktiska arbetet vid rättsläkarstationerna pågår under förmiddagspassen. Tror socialstyrelsen att detta arbete kan ske enbart utanför ordinarie arbetstid? Det verkar som om man inte har riktigt klart för sig vad en rättsodontolog egentligen gör. Det verkar som om man tror att det går att hyra in folk som kommer litet då och då och sköter detta, men det går inte. Nej, det här förslaget är helt enkelt dåligt! Tjänsten som rättsodontolog i Sverige är placerad vid rättsläkarstationen i Stockholm men med verksamheten delad mellan rättsläkarstationen och odontologiska fakulteten vid Karolinska institutet. Tjänsten är rikstäckande, och innehavaren är övergripande ansvarig för den rättsodontologiska verksamheten i hela landet. Innehavaren av tjänsten ingår som ordinarie medlem i den statliga identifieringskommissionen, vilket innebär skyldighet att medverka vid kommissionens verksamhet utanför stationeringsorten. Det finns alltså en fast tjänst — sedan mer än 20 år — placerad i Stockholm. Den är liksom rättsläkarväsendet underställd socialstyrelsen. I rutinarbetet vid rättsläkarstationen i Solna har under de senaste åren ca 200 diarieförda förrättningar utförts, inkl. arbete från stationerna i Linköping och Uppsala. Vid övriga tre stationer, i Lund, Göteborg och Umeå, har ca 20-25 ärenden utförts av arvodesbetalda kolleger. I det dagliga rutinarbetet ingår förutom identifieringsuppdragen s.k. levande besiktningar av personer som uppvisar skador efter våld, där myndigheten önskar en objektiv bedömning och dokumentation med fotografier, röntgen osv. Detta skall alltid leda fram till ett rättsintyg. En stor del av rättsodontologens arbete utgörs av åldersbestämningar av adopterade barn liksom av invandrarbarn. Rättsodontologen är vetenskapligt sakkunnig hos socialstyrelsen och sjukvårdsstyrelsen, och även sakkunnig i rätten. Rättsodontologen säkrar och bedömer avsatta tandspår, t.ex. vid inbrott. I rutinarbetet ingår samtliga Interpolärenden med identifieringsuppdrag, liksom begäran från utrikesdepartementet om hjälp med insamling av odontologiskt signalementsunderlag på svenska medborgare, försvunna eller omkomna i utlandet. Vidare förs register över saknade svenska medborgare. Naturligtvis tjänstgör man vid obduktioner, men man meddelar också undervisning till tandläkarstuderande, medicine studerande, tandsköterskor och hygienister samt tandtekniker. Vidare meddelas undervisning vid åklagarutbildningen, juristutbildningen och polishögskolan. Slutligen ger rättsodontologen efterutbildning till tandläkare samt forskar. Hur i hela friden skall man klara detta på enbart arvodestjänster?

Herr talman! Jag kanske skall börja med att besvara den mera generella fråga som Karin Israelsson ställde och som också har funnits med i de andra inläggen, även om den inte har ställts på samma direkta sätt, nämligen huruvida jag är nöjd med den nuvarande situationen när det gäller rättsläkarstationerna. Jag kan svara ett klart nej på den frågan. Ingen kan naturligtvis vara nöjd med situationen såsom den är i dag. Det är väl också en anledning till att verksamheten har varit föremål för översyn och utredningar. Detta kan vi alltså vara överens om. Speciellt kan naturligtvis inte den akuta situation som nu har uppstått få gälla. Men när vi sedan kommer över till den andra frågan, vem som har ansvaret för att åtgärda den akuta situationen, vill jag inte utan vidare skriva under på det som har sagts i flertalet inlägg, nämligen att det är regeringen som har detta ansvar. Vi har ju ändå en viss åtskillnad mellan myndighetsansvar och regeringsansvar, och även om man kan diskutera var gränserna går är det min mening att de akuta frågorna tillhör det som socialstyrelsen skall ta itu med. Det har man också gjort. Man har besökt samtliga rättsläkarstationer och diskuterat med personalen där, och så sent som i fredags i förra veckan har man lämnat en rapport med vissa förslag till åtgärder. Det må vara beklagligt att jag inte redan på tisdagen i denna vecka kan tala om exakt vad vi skall göra med den rapporten, men jag tror att vi behöver litet mera tid på oss för att gå igenom konsekvenserna av de förslag som socialstyrelsen har presenterat. Jag vidhåller att ansvaret för att åtgärda en del av det som har beskrivits i inläggen under den hittillsvarande debatten är socialstyrelsens, och det bör i första hand den leva upp till. Jag tror att man som så ofta får dela upp problemet i åtminstone två delar. Den ena är de akuta problemen, som i första hand socialstyrelsen bör åtgärda, den andra förändringar i verksamheten som kan resultera i åtgärder från regeringens och kanske sedermera också riksdagens sida. Den utredningsverksamhet som har förekommit har ju visat att det inte bara handlar om att bevilja ökade anslag via budgeten, utan det kan också handla om att förändra verksamheten så att rättsläkarstationerna får större möjligheter att ägna sig åt det som ändå måste vara viktigast i deras verksamhet, nämligen att göra rättsmedicinska undersökningar. Den ambition som man har i det långsiktiga arbetet —så förfärligt långsiktigt är nu inte det heller, för det gäller åtgärder som man anser bör kunna vidtas åtminstone till nästa budgetår — bör vara att färre s.k. enkla dödsorsaksundersökningar genomförs vid rättsläkarstationerna. En person som avlider utanför sjukvårdsinrättning av t.ex. en till döden ledande sjukdom och som har fått vård för denna sjukdom bör normalt inte betraktas som ett rättsmedicinskt fall. Om obduktion i så fall anses nödvändigt bör det vara en klinisk obduktion. Man menar att genom en ändring i läkarinstruktionen bör det göras möjligt för läkare i öppenvård att vid behov föranstalta om klinisk obduktion. På så sätt kan antalet obduktioner på rättsläkarstationerna minskas. Men det kommer naturligtvis att ta litet tid att göra dessa ändringar, och det kommer att ta litet tid att ta upp detta i förhandlingar med sjukvårdshuvudmännen. I alla fall tycker jag att det låter som ganska rimliga åtgärder att diskutera, för att stationerna skall få ägna sig åt den verksamhet som de huvudsakligen är till för. Jag tar detta som ett exempel på ändringar i verksamheten som det måste vara fullt rimligt att diskutera. Hur vi sedan skall klara ut alla de här frågorna får naturligtvis bli föremål för fortsatta diskussioner, enligt de riktlinjer som har angivits i det utredningsarbete som hittills har skett. Jag hoppas att vi som nu diskuterar detta kan vara överens om att det inte kan vara förbjudet att göra den typen av ändringar, att inte den enda väg vi kan gå är att öka anslagen över budgeten — även om också sådana anslagsökningar temporärt kan vara nödvändiga att diskutera. Inte minst Barbro Westerholm men även andra har på ett mycket belysande sätt beskrivit hur situationen är. Jag har tyvärr inte på dessa veckor haft tillfälle att informera mig om den på samma sätt som socialutskottets ledamöter har gjort. Men när Barbro Westerholm talar om skrivbordsprodukter, vill jag i alla fall ställa frågan: Kan det möjligen vara så att socialutskottet har suttit vid sitt sammanträdesbord ända fram till i förra veckan och inte haft några speciella synpunkter på hur rättsläkarverksamheten skulle fungera utan först nu har om inte fått en chock så i alla fall fått upp ögonen för situationen genom sitt besök på rättsläkarstationen i Solna? Då kommer hela den här debatten. Men socialutskottet har faktiskt haft ett visst ansvar för verksamheten även tidigare, och det hade gått att underrätta sig om vilka problem man hade på rättsläkarstationerna före förra veckan.

Herr talman! Det var glädjande att höra att inte heller socialministern är nöjd med situationen. Det kunde ha stått någonting om det i svaret — som jag visst glömde att tacka för; jag tackar i efterskott. Anledningen till den akuta situationen finns ju någonstans. Det största felet är väl att huvudmannaskapsfrågan inte har lösts. Att man inte har gjort så mycket under de tidigare åren har kanske berott på att man trodde att förhandlingarna skulle komma till skott och att man skulle nå ett resultat. Efter det skulle man också kunna handla. Socialstyrelsen gick till departementet och bad om mera pengar för de budgetöverskridanden man hade gjort av olika skäl, men fick nej. Då var man akut tvingad att göra någonting åt den situation som därmed uppstod. I början av december infördes anställningsstopp, och man genomförde de andra åtgärder som det pekas på i den rapport som kommit socialdepartementet till del. Dessa åtgärder bygger ju på en lagstiftning som inte existerar till fullo i dag. Det är den nya obduktionslagen som vi väntar på för att kunna ändra bestämmelserna när det gäller skyldigheten att obducera. Jag ser det som svårt att rationalisera mer än vad man har gjort på de olika rättsläkarstationerna. Sådana finns ju inte bara här i Stockholm utan över hela landet, och man har samma problem överallt. Ute på de olika stationerna har man på olika sätt försökt gripa sig an de problem som man har stått inför. Man har också lyckats, men man har ändå inte belönats med att få fortsätta den verksamhet som man tycker sig bedriva på ett bra sätt men med alldeles för litet personal och för litet stöd från den som i dag är huvudman. Det kan diskuteras hur huvudmannaskapsfrågan skall lösas, men ett är klart: det bör inte vara rikspolisstyrelsen som sköter huvudmannaskapet. En tänkbar variant är väl att socialdepartementet eller justitiedepartementet står som huvudman, eftersom socialstyrelsen inte tycks ha varit så lyckad i sin huvudmannaskapsfunktion. Det är naturligtvis inte förbjudet att göra förändringar — det tror jag alla på alla arbetsplatser i Sverige i dag är medvetna om. Men det får också vara någon måtta på hur drastiska förändringarna är. När man från dag till annan utan förvarning förlorar personal, är det ganska dramatiskt, som skedde i december och som fullföljts under januari och februari. Den personalen borde vi i stället slå vakt om, för det är den personalen som vi skulle använda i framtiden, och tillväxten i de här personalgrupperna är inte speciellt stor.

Herr talman! Att regeringen har ett ansvar är solklart. Regeringen har sagt nej till socialstyrelsens äskande om mera pengar. Beträffande socialutskottets ansvar har jag varit med för kort tid för att kunna uttala mig. I Utredningssverige har man ju en tendens att lägga en kall hand över utvecklingen av en verksamhet i avvaktan på resultat av utredningen om den. Nu har det gått tio år av utredande, diskuterande, bordläggande och allt möjligt, och därför sitter vi i den situation som vi har. Som jag ser det, är det flera saker som måste göras: huvudmannaskapsförändringen eller den framtida organisationstillhörigheten och målsättningen för arbetet är naturligtvis viktiga saker, men det gamla ordspråket ”Medan gräset gror dör kon” är högaktuellt. Man måste alltså sätta in resurser här och nu. När vi var på besök i Solna fick vi klart för oss att underläkarna måste få besked i morgon, om de har en framtid inom rättsläkeriet efter den 1 april eller inte. Jag har gått igenom de rationaliseringsförslag som socialstyrelsen har kommit med, och jag måste säga att de inte hjälper verksamheten. Exempel: I Stockholm slutar en underläkare vid ingången av 1989. Tjänsten återbesätts inte. Det innebär ökad köbildning till obduktion. I Uppsala finns läkare men slutar. En biträdande överläkare beviljas partiell tjänstledighet och ersätts inte. Man drar in en halv obduktionsassistenttjänst. I Göteborg slutar en med. kand., osv. Rättsodontologerna har vi hört talas om. Det är alltså sådana åtgärder som föreslås. Man föreslår också att ta in ersättning för intygsskrivning. Det är fråga om en spottstyver — det är i mycket liten omfattning man skriver intyg. Jag tippar att allt detta räknande på möjliga besparingar, enklare intyg och remisser osv. kostar mer än att förse verksamheten med de rena pengar som den behöver i dag. Att distriktsläkarna skulle skriva remisser förutsätter att det finns en distriktsläkare som känner den avlidne och kan skicka en sådan remiss. Vi har inte något husläkarsystem, som ju folkpartiet förordar. Det är svårt med kontinuiteten. Det var väl vad jag ville säga i denna omgång. Tack!

Herr talman! Vi talar nog om de här frågorna från olika utgångspunkter. För min del talar jag utifrån min erfarenhet som socialarbetare. Anita Stenberg t.ex. baserar sitt resonemang på sin erfarenhet som tandläkare. Sven Hulterström talar med utgångspunkt i sin erfarenhet som minister i regeringen, som tidigare kommunikationsminister, när han konstaterar att målet för verksamheten är att det hela skulle gå med vinst. Nu hör vi samma sak. Man skall naturligtvis syssla med det som verksamheten går ut på, men det är bedrägligt att alla statliga verksamheters yttersta mål i dessa tider tycks vara att det hela skall gå med vinst, oavsett vad som händer med verksamheten. Jag tycker att detta är ett mycket märkligt synsätt, eftersom man ändå måste se på vad som behöver göras med tanke på behoven. Det är naturligtvis inte förbjudet att vidta förändringar i verksamheten, men det kan inte heller vara förbjudet att vidta förändringar som innebär ökade kostnader. Jag kan inte förstå det resonemang som går ut på att det är förbud mot att föreslå ändringar som innebär ökade kostnader. Jag vet att samtliga partier utom vpk har varit med och fattat ett sådant beslut i den här församlingen, och jag tycker att det var fullständigt idiotiskt. Konsekvenserna blir just de som har nämnts. Man skär rakt över som med en osthyvel utan hänsyn till de ändrade förutsättningarna, de ökade behov som finns i och med att det faktiskt går framåt när det gäller forskning, vetenskap och erfarenhet. Detta gäller inte minst med avseende på erfarenheter och insikter beträffande människors behov vid olika svåra situationer. Civilisationen går framåt, gudskelov, vilket också kan innebära att man måste ändra verksamheten, så att den blir dyrare. Men då kan det också bli bättre kvalitet. Den här linjen tycks regeringens företrädare inte alls vara inne på, och det tycker jag är mycket beklagligt. Vi talar inte bara på basis av olika erfarenheter utan också på basis av att vi tillhör olika partier. Såvitt jag förstår har alla partier låtit höra sin ljuva stämma i denna fråga. Det har skrivits motioner, och jag som tillhör ett litet parti vet ju att jag har gruppen med mig. De som tillhör stora partier har det kanske svårare. Annars ser det ju ut som om en majoritet anser att denna fråga är viktig. Framöver kommer den ju också att behandlas i motioner, så det ser ju ganska lovande ut ändå. Jag kan förstå att Sven Hulterström inte har hunnit avlägga besök, men jag tycker att hans rådgivare borde ha förstått mera. När jag dessutom hör att socialstyrelsen har avlagt besök vid samtliga institutioner och ändå skriver en sådan här rapport blir jag betänksam. Då undrar man vad de har sett och hört.

Herr talman! Det gläder mig att socialministern inte är nöjd med förhållandena på rättsläkarstationerna. Jag utgår ifrån att detta också innebär ett löfte om att det kommer åtgärdsförslag från hans hand. Socialministern tar upp några intressanta principfrågor. Vem skall styra, leda och kontrollera vård och annan verksamhet inom departementets område? Detta är en verkligt viktig fråga som socialministern har att sätta tänderna i framöver, men jag skall inte gå in på den saken närmare. Han diskuterade skillnaden mellan vad politiker skall göra och vad tjänstemän skall göra. Det är ju alldeles klart att politiker skall styra en verksamhet med mål och ramar. Och ramarna känner vi till. Det blir rejäla nedskärningar i regeringens förslag, men målen är fortfarande oklara, trots att jag frågade när jag stod i talarstolen förra gången. Jag hoppas att vi kan få ett klarläggande på denna punkt, i varje fall när socialministern har haft möjlighet att sätta sig in i de handlingar som han nyligen har fått. Det behövs faktiskt ett klarläggande. Men rättsmedicinen är inte en sjukvårdsfråga, trots att det är läkare som arbetar på området. Det är inte bara fråga om att obducera döda människor. Det är så oerhört viktigt för rättstryggheten och rättssäkerheten, och därför är det också viktigt att man gör klart för sig vilka målen skall vara. Det gäller alltså inte bara ramarna.

Herr talman! Till socialministern vill jag säga att de uppgifter som jag har lämnat här i dag är alldeles dagsfärska. Jag fick dem med posten i dag på morgonen. Herr minister! Socialstyrelsens representanter är tydligen helt osynliga när det gäller rättsodontologin. I ett brev som jag har fått i dag står det alltså att man inte har besökt den rättsodontologiska institutionen. Det lär ha avlagts besök vid samtliga rättsläkarstationer, men i så fall har man inte brytt sig om rättsodontologin. Det är kanske typiskt. Jag vill påstå att det är felaktigt att dra in den fasta rättsodontologiska tjänsten. Gör inte det! Jag skall berätta litet mer om rättsodontologen. Rättsodontologen har stor betydelse vid identifieringsarbetena. I de flesta fall återstår bara tänderna som identifieringsunderlag. Det gäller t.ex. vid stora flygplansbränder och andra bränder samt vid drunkningsolyckor. I många länder är tänderna faktiskt det enda underlaget, eftersom religionen inte tillåter obduktion. Katastrofberedskapen för alla katastrofkommissioner måste vara hög. Kommissionen träffas flera gånger per år. Liknande kommissioner finns i alla nordiska länder, och årliga möten är alltid inprogrammerade. Det skall vara en fast tjänst, en person som känner till det hela och som följer arbetet. I Sverige försvinner det varje år ungefär 200 personer. Det förs som sagt ett nationellt register, som skall uppdateras varje dag efter uppmaning från det polisiära huvudregistret. Det måste vara en fast tjänst!

Herr talman! Får jag börja med att hälsa socialministern välkommen till sitt nya arbetsområde. Han har fått en socialdebatt som jag tror kan vara en god inledning till det fortsatta meningsutbytet. Jag skulle vilja begränsa mig till två frågor, en ansvarsfråga och en anslagsfråga. När det gäller ansvaret förefaller det mig som om socialministern inte riktigt kan bestämma sig för om han vill flytta ansvaret uppåt till riksdagen eller nedåt till socialstyrelsen. Regeringen tycks inte vara ansvarig. Jag tycker inte att det här är en riktigt uppbygglig övning. Socialstyrelsen har gång på gång, år efter år, i sin anslagsframställning påtalat att det finns betydande problem inom den rättsmedicinska verksamheten. Så sent som i höstas begärde man att få göra ett överskridande beträffande årets anslag. Socialstyrelsen har fått nej från regeringen på denna begäran. Det är för att man har fått nej beträffande detta överskridande som man har varit tvungen att nu göra de akuta nedskärningarna. Riksdagen har å sin sida avvaktat en beredning som sker i regeringskansliet av RRK-utredningen. För flera år sedan utreddes den framtida verksamheten vid de rättsmedicinska stationerna. Sedan dess har regeringen berett frågan om hur den framtida verksamheten skall organiseras. Motioner har väckts i riksdagen, bl.a. från folkpartiets sida. Vi har där tagit upp frågan om hur detta skall läggas upp i framtiden. Från socialutskottets sida har vi sagt att regeringen arbetar med denna fråga och att vi skall avvakta regeringens ställningstagande. Vi har avvaktat och avvaktat och inga ställningstaganden har kommit — trots att det har gått fem år sedan utredningen lade fram sitt betänkande. Jag tycker inte att det är särskilt rimligt att skjuta ansvaret vare sig uppåt eller nedåt. Ansvaret för att verksamheten fungerar faller på regeringen. Jag vill ställa en konkret fråga till socialministern med utgångspunkt i detta konstaterande.

Herr talman! Låt mig först utnyttja tillfället — jag glömde det i mitt förra inlägg — att tacka för alla de välkomsthälsningar som jag har beståtts här från olika ledamöter i socialutskottet, inte minst för den jag bestods av ordföranden det senaste inlägget. Jag tackar, och jag hoppas att vi skall ha många bra debatter framöver. Låt mig knyta an till Daniel Tarschys fråga när det gäller ansvaret och sedan den mera konkreta frågan om hur man skall lösa de akuta svårigheterna. Jag försöker inte skjuta ansvaret antingen nedåt mot socialstyrelsen eller uppåt mot riksdagen. Det jag vill ha sagt — och det vill jag poängtera ytterligare en gång — är att vi har ansvaret för olika saker. De akuta problemen ute på rättsläkarstationerna har i första hand myndigheterna ansvaret för att lösa. Sedan har naturligtvis regeringen ett ansvar för att komma fram med förslag på hur verksamheten mera långsiktigt skall organiseras, vilka mål den skall ha — som Bertil Persson var inne på — och vilka ekonomiska ramar som skall gälla i sammanhanget. Jag tycker att vi skall hålla på denna ansvarsfördelning, även i lägen när det kan uppstå litet infekterade debatter om olika frågor. Angående frågan om de akuta svårigheterna kan jag nämna att socialstyrelsen så sent som i fredags i förra veckan kom med den senaste rapporten, som — även om man tidigare har begärt anslag — också innehöll anslagsframställningar. Även om jag förstår att otåligheten är stor på detta område, är det inte så att regeringen tar ställning till den typen av anslagsframställningar från fredag till tisdag. Vi förbehåller oss rätten att nu få bereda socialstyrelsens framställning i vanlig ordning. Jag vill göra ytterligare några kommentarer till de inlägg som har gjorts. Barbro Westerholm säger att hon — och kanske några andra i socialutskottet — har haft kort tid på sig för att sätta sig in i frågorna. För egen del har hon bara tilhört utskottet sedan i höstas. Det är riktigt. Jag vill inte blanda ihop Barbro Westerholms olika roller i det förflutna, men när Barbro Westerholm är så oerhört kritisk mot regeringen, är detta inte någon främmande verksamhet för henne. Hon hade möjlighet att i en annan egenskap följa denna verksamhet, både ingående och under en lång period. Hon kunde då ha kommit med synpunkter på hur den skulle organiseras. Har gräset växt så länge att kon närapå har dött, har väl Barbro Westerholm också bidragit under en viss tid i sin egenskap av chef för socialstyrelsen till den långsamma gräsväxten utan några konkreta lösningar. Jag rekommenderar Anita Stenberg att i lugn och ro antingen här i kammaren eller någon annanstans diskutera de frågor som hon har ställt till mig med t.ex. den förra chefen för socialstyrelsen, Barbro Westerholm. Barbro Westerholm kan säkert svara mer i detalj och mera ingående på dessa delfrågor än vad jag för närvarande kan göra. Jagtror inte heller på att Anita Stenbergs beskrivning, att mer eller mindre hela rättssamhället på detta område står och faller med huruvida det finns en fast tjänst eller om man har flera olika läkare i form av konsultinsatser för att utföra de tjänster som vi kan vara överens om är nödvändiga att göra i vissa undersökningar. Min spontana reaktion på Anita Stenbergs beskrivning är om det kan vara klokt att knyta en så oerhört viktig uppgift, som Anita Stenberg beskriver den, till en enda person eller en enda fast tjänst. Hela rättsverksamheten rasar samman, inte bara i Sverige utan också internationellt, om denna person vid någon tidpunkt inte skulle fungera — vilket är fullt mänskligt. Jag tror alltså inte på den typen av beskrivningar. Till Gudrun Schyman vill jag säga att det inte alls är så att all verksamhet enligt regeringens målsättning skall gå med vinst. Jag tror inte att någon har inbillat sig att rättsläkarverksamheten skall gå med vinst. Av det material som jag har fått tillfälle att studera har jag fått intrycket att man har kommit att ägna en viss del av verksamheten åt sådant som inte är nödvändigt just från rättsmedicinsk synpunkt. Man kan ompröva den typen av verksamhet för att kunna ägna sig mera åt det som ändå är huvuduppgiften och huvudsyftet med verksamheten, nämligen att trygga rättssäkerheten i dessa sammanhang. Det innebär inte att man gör några vinster i ekonomisk mening när det gäller kronor och ören. Men det innebär kanske att man gör en vinst för verksamhetens bedrivande. Det är inte så dumt. Det är väl egentligen vad den skall syfta till.

Herr talman! Jag tror att socialministern har behov av en liten akutmottagning på socialdepartementet för en snabbehandling av ärendet. Vi som står här som interpellanter och frågare anser att läget är så akut att något måste göras snabbt. Det finns inte tid att utreda dessa frågor. Man har hållt på alldeles för länge redan och har inte åstadkommit något annat än en mycket stor oreda och en stor osäkerhet. När det gäller socialstyrelsens förslag till förändringar, är det naturligtvis möjligt att följa dem till en viss del. Men det finns också en lagstiftning, som man måste följa och som är utgångspunkt för den verksamhet som bedrivs på våra rättsläkarstationer. Jag tror inte att det är någon nöjesverksamhet man håller på med där. Det är högst viktiga uppdrag, och det är sådana uppdrag som man får från andra uppdragsgivare. Antalet våldsbrott ökar hela tiden, och antalet undersökningar som måste göras ökar också. Man måste då ha en betydligt bättre brottsbekämpning så att man slipper detta ökade antal brottsfall. Den medicinska verksamheten har också en annan funktion. Det fick vi bl.a. refererat i ett inslag i ett nyhetsprogram i går på TV. Det gäller förmågan att upptäcka fall av HIV/aids-smittade personer, som man inte har upptäckt annat än just på våra rättsläkarstationer — och detta ger oss en mycket bra kunskap. Det görs i obduktionsverksamheten många andra upptäckter, som vi som har förmånen att en tid få leva vidare kan ha nytta av. Man har i den här verksamheten upptäckt skadeverkningar av många mediciner, vilket lett till att man ändrat föreskrifter för medicinering osv. Jag vet inte vad socialministern anser vara nödvändigt att skära bort i den direkta dagliga verksamheten, utan att rättstryggheten äventyras. I det här fallet är det till rättstryggheten som vi måste se. Vi kan inte tumma på de regler som skall skydda den. Av den anledningen bör också de anslag som man i dag saknar ges till rättsläkarväsendet och distribueras ut av socialstyrelsen.

Herr talman! Det är alltid något som jag glömmer bort att säga. Också jag vill hälsa socialministern välkommen. Beträffande mina insatser som verkschef i socialstyrelsen vill jag säga att socialstyrelsen omorganiserades i början av 80-talet. Då skulle behovet och omfattningen av rättsmedicinsk service kartläggas, och det skulle närmare utredas i vilka organisatoriska former denna service skulle tillhandahållas. Därför initierades 1983, under min tid som verkschef, en sådan utredning, och den lade fram sitt betänkande 1986. Att jag nu blir så upprörd beror på att jag finner att situationen inom rättsläkarverksamheten i dag är sämre än när jag lämnade socialstyrelsen, då utredningen pågick. Jag trodde att det hela nu skulle vara i hamn, men så är det inte. När det sedan gäller socialstyrelsens utredning har jag full förståelse för att en minister inte hinner se på alla papper som kommer in, men jag skulle vilja ge det rådet att man när man diskuterar den aktuella promemorian gör det med berörd personal, så att man får dess syn på hur de olika förslagen kan genomföras. Vi har här talat om skrivbordsprodukter, och jag upplever den här promemorian som en icke verklighetsförankrad skrivbordsprodukt. Kanske vill socialstyrelsen vara socialdepartementet till lags genom att försöka klara budgeten, eftersom man från regeringskansliet så många gånger har fått höra att man måste klara den. Man får inte nya resurser. Även på min tid äskade man resurser till denna verksamhet, bl.a. för en utbyggnad av bårhuset på Karolinska sjukhuset — det var köbildning också då — och den kom till stånd. Jag tror att jag med detta har besvarat alla frågor som riktats till mig. Jag tycker att vi nu skall sluta att skylla på varandra och i stället försöka ägna vår kraft och tid åt att få verksamheten på fötter igen. Jag oroas av socialministerns uttalande om att man skall tänka och överväga. Den 1 april är, t.ex., ett ödesdatum för rättsläkarstationen i Stockholm. Man har redan passerat gränsen i Göteborg och, som jag tror också i Lund.

Herr talman! Också jag skall naturligtvis vara artig och hälsa socialministern välkommen i hans nya värv. Jag menar ingenting annat. Jag hoppas på ett fruktbart samarbete, även om vi tydligen kan ha olika meningar i just den här frågan. Jag undrar ändå över hur det är med ansvaret för olika saker. Det är klart att regeringen tar ett övergripande ansvar när den säger att kostnaderna inte får öka. Jag förstår att rättsläkarstationerna inte kan gå med vinst och att de inte kan ta betalt för de uppgifter som de utför. Men det skulle inte förvåna mig om det i socialstyrelsens förslag ingår t.ex. att man skall ta betalt av rikspolisstyrelsen, av begravningsentreprenörer o.d. Det är den typen av förändringar som hela tiden pressas fram under uttalanden av att ingenting får kosta pengar. Det innebär att pengar skall skyfflas runt från den ena statliga myndigheten till den andra. Så länge man skyfflar dem från privata intressenter till staten tycker jag att det är acceptabelt, men att upprätthålla en väldig administration för att skyffla pengar från den ena myndigheten till den andra för att hålla ett budgettak som satts på grundval av ett skrivbordstänkande är inte bra. Men nu har socialministern här hört många kloka ord om varför den rättsmedicinska verksamheten är så viktig och nödvändig. Jag tror inte att rättsverksamheten i vår värld ramlar samman utan den —det finns väl kunniga människor också utanför våra gränser — men visst är den viktig, och en samlad erfarenhet vittnar om detta. Det är beklämmande när det kommer skrivbordsprodukter som går ut på att det skall sparas pengar, utan att man har diskuterat med den berörda personalen vilka konsekvenser det skulle få. När alla som arbetar inom det här området säger att kompetensen går förlorad, är det en riktig bedömning. Jag tror inte att de hänger kvar i sina arbeten av ren nostalgi — så roligt tror jag faktiskt inte att det är att jobba med dessa svåra frågor. När dessutom andra läkare, t.ex. inom primärvården, säger att det är fullständigt omöjligt att de skall kunna ta på sig dessa arbetsuppgifter och att de inte har kunskapen och kompetensen för det — vare sig det gäller obduktioner eller fastställande av skador av sexuella övergrepp och liknande — måste vi ta det till oss. Jag anser att också en minister måste kunna göra det. Nu har vi i alla fall fått höra att socialstyrelsen har lagt fram förslag till åtgärder som också rymmer anslagsäskanden. Det hade varit trevligt att då också få höra litet mer om storleksordningen på dessa. Även om jag har full förståelse för att det inte går att bestämma sig från fredag till tisdag, tror jag att det är nödvändigt för dem som nu arbetar inom verksamheten att snabbt få besked om huruvida de har någonting att förvänta sig över huvud taget, om det är någon idé för dem att t.ex. stanna kvar tre månader till på ett korttidsvikariat, eller om de skall ge upp. Jag tycker att det är ett anständigt krav att man åtminstone så långt ger ett besked.

Herr talman! Socialministern förnekar att han försöker skjuta ansvaret nedåt, men sedan fortsätter han med att göra just det. Han säger att socialstyrelsen har försyndat sig i det förflutna och pekar t.o.m. på vad som kan ha hänt så långt tillbaka i tiden som i början av 80-talet. Han hänvisar också till den skrivelse som socialstyrelsen utfärdade i förra veckan. Jag vill påminna om att den skrivelsen är resultatet av ett uppdrag från regeringen att undersöka vad som kan göras inom ramen för resurser som är mindre än vad socialstyrelsen anser vara motiverat. Socialstyrelsen har ju i ett antal anslagsframställningar pekat på de stora problemen i verksamheten och begärt ökade resurser. Så sent som i höstas begärde socialstyrelsen att få göra överskridanden för att kunna klara verksamheten på en nivå som man ansåg rimlig. Först sedan man fått nej på den punkten har man på uppmaning av regeringen undersökt hur man skall hantera den alltför begränsade ram som man då var hänvisad till att arbeta med. Jag tycker alltså inte att statsrådet skall ta den senaste framställningen från socialstyrelsen till intäkt för att säga att man på den kanten anser att det går att lösa problemen med mindre resurser. Socialstyrelsens verkliga uppfattning är en annan. Jag vill en gång till mycket allvarligt understryka — vilket socialstyrelsen gör i sitt senaste brev — att det är bråttom och att det behövs snara åtgärder. En av de punkter som föreslås i den senaste rapporten från socialstyrelsen gäller besked till stationerna om personalförändringar och budget för 1988 90, alltså också besked beträffande budgeten för innevarande verksamhetsår. Jag hoppas att socialministern efter denna debatt agerar snabbt i denna fråga för att se till att de akuta problemen under innevarande budgetår kan lösas. Jag uppfattar det vidare som en positiv maning från socialministern när han säger att riksdagen skall ta sitt ansvar. Vi skall i socialutskottet redan på torsdag behandla frågan om rättsmedicinen, och jag hoppas att jag får uppfatta socialministerns uttalanden så att han skulle välkomna om riksda gen tog ansvar för att se till att verksamheten får en för rättssäkerheten rimlig nivå.

Herr talman! Låt mig bara ägna ett par ord till åt frågan om var ansvaret ligger. Regeringen skall naturligtvis ta ansvar för att bereda de framställningar som myndigheterna kommer in med. Givetvis skall regeringen också kunna ta ställning till eventuella framställningar om anslagsökningar eller anslagsöverskridanden. Men regeringen skall framför allt ha en mening om, på grundval av det utredningsmaterial man får in, hur verksamheten på litet längre sikt skall bedrivas. Däremot bör den löpande verksamheten vara myndighetens ansvar, och det är klart att det kan vara litet diskutabelt och diffust ibland var gränsen går mellan vad som är löpande verksamhet och vad som hänger ihop med en diskussion om framtida verksamhet. Men någonstans där bör man i varje fall kunna finna en fördelning av ansvaret som är rimlig och som gör att det hela kan fungera. Jag menar alltså att för de akuta problemen är socialstyrelsen den ansvariga myndigheten. Det är socialstyrelsen som skall se till att verksamheten fungerar i dagsläget. Men jag skulle gärna vilja belysa svårigheterna därvidlag, utan att jag alls har diskuterat frågorna så länge som socialutskottets ledamöter har haft tillfälle att göra. Karin Israelsson sade i ett tidigare inlägg att det är självklart att det här inte kan vara en verksamhet som rikspolisstyrelsen skall vara ansvarig myndighet för. Det har ju ingått i de tidigare diskussionerna som ett alternativ. Jag har i dag fått i min hand en skrivelse, dagtecknad den 8 februari — alltså i mitten av förra veckan — där samtliga föreståndare för rättsläkarstationerna skriver att de har haft ett möte med företrädare för rikspolisstyrelsen. Där framförde vi, skriver de, ”som vår eniga och bestämda uppfattning att rättsläkarväsendet tillsammans med statens rättskemiska laboratorium och statens kriminaltekniska laboratorium borde inordnas under rikspolisstyrelsen på det sätt som föreslagits av RRK:utredningen”. Jag är inte ute efter att gå i polemik med Karin Israelsson på denna punkt, för jag förstår att man kan ha delade meningar om den här saken också. Men om samtliga föreståndare för de ifrågavarande institutionerna så sent som i förra veckan uttalade som sin enhälliga mening att de vill att institutionerna skall inordnas under rikspolisstyrelsen, så är det i varje fall för mig inte självklart att inte rikspolisstyrelsen skulle vara en tänkbar myndighet. Det hänger återigen ihop inte bara med anslagsfrågor, inte bara med den akuta situationen, utan det är också fråga om hurdan organisationen skall vara i framtiden. Detta måste regeringen förbehålla sig rätten att få fundera på ytterligare en tid på grundval av det material vi nu har fått.

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig vad jag avser att göra för att eliminera orättvisorna när det gäller statsbidragen för undervisning till våra flyktingar/invandrare. Jag har tolkat frågan så att den inte avser själva statsbidraget utan tillgången till och fördelningen och utnyttjandet av timresurserna inom grundutbildningen för vuxna jämfört med det system som gäller beträffande grundläggande svensk undervisning för invandrare . En icke svenskspråkig deltagare i grundvux skall normalt delta i högst 1500 lektioner, dvs. 500 lektioner mer än en svensktalande eftersom undervisning motsvarande grund-sfi också ingår. Hur undervisningen skall organiseras läggs fast genom lokala beslut. Det finns inga råd eller anvisningar som anger att den bör pågå under många år. Av pedagogiska skäl får det dock enligt vuxenutbildningsförordningen 2 kap. 2 §, åtminstone till en början, vara högst 20 lektioner per vecka. I gengäld får undervisningen pågå med avbrott enbart för semester, dvs. 45 veckor per år. Att gå igenom grundvux i sin helhet bör alltså i normalfallet inte behöva ta mer än ett och halvt eller två år. De svenskar som avslutade utbildningen under läsåret 1985/86 hade i genomsnitt deltagit 306 timmar, medan motsvarande siffra för invandrarna var 1 120 timmar. Fördelningen av undervisningstimmar till kommunernas vuxenutbildning, där grundvux ingår, följer ett system som infördes så sent som den 1 juli 1987. Tidigare fördelades timmarna av skolöverstyrelsen direkt till kommunerna. Numera gör SÖ enbart en fördelning på länsramar, medan ansvaret för resursfördelningen mellan kommunerna har decentraliserats till länsskolnämnderna. I det nya systemet blev det också möjligt att göra större omfördelningar mellan kommunerna år från år än vad som tidigare var möjligt. Samtidigt fick länsskolnämnderna rätt att reservera en del av länsramen för grundvux för sådana behov av undervisning för invandrare som visar sig först under pågående läsår. Även kommunerna själva fick ökad frihet att disponera sina timresurser genom att de under läsåret vid behov får omfördela undervisningstimmar mellan sina av länsskolnämnden tilldelade kommunramar. Varje kommunram får ökas eller minskas med högst 10 96. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det finns betydande möjligheter till flexibilitet inbyggda i det nya systemet för fördelning av timmar. Under budgetåret 1988 88 gjorde kommunerna dock sammanlagt ingen nämnvärd omfördelning till grundvux . En eventuell ökning av antalet undervisningstimmar för grundvux är en rent statsfinansiell fråga som prövas i det årliga budgetarbetet. Som framgår av budgetpropositionen 1989 förordar regeringen för sin del en oförändrad totalram för nästa budgetår.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. När jag kom som nyvald till riksdagen så hade jag, som de flesta andra, ett antal frågor som jag ville driva högre upp, om jag får använda det uttrycket. En del av dessa frågor är av politisk natur. Det finns emellertid också frågor som är av mer praktisk natur. Det är frågor som man på gräsrotsnivå, oavsett politisk färg, anser är hämmande för utvecklingen och utslag av byråkrati, stelbenthet och detaljstyrning. Det är frågor som vi på lokal nivå tycker att man borde hantera med mera sunt förnuft. : Min interpellation är av det senare slaget. De regler och förordningar som gäller för våra flyktingars erhållande av grundläggande svenskundervisning, antingen i grund-sfi eller i grundvux, leder till räkneexempel och statistik som säkert är korrekta utifrån skrivbordshorisonten. Verkligheten i det praktiska vardagslivet är dock annorlunda. Det system som vi har i dag medför inte några större problem för de stora kommunerna, men det gör det för de mindre och medelstora kommunerna. Herr talman! När jag läste och lyssnade till statsrådets svar, fick jag intrycket av att det är tämligen bekymmersfritt och att det finns stora möjligheter till omfördelning mellan ramarna och stor flexibilitet när det gäller undervisningen inom grundvux. Riktigt så bekymmersfritt är det nu emellertid inte. I mitt kommunala engagemang har jag fått uppleva avigsidorna med systemet. Jag har följt invandrare som har fått undervisning inom grundvux åtta nio timmar per vecka, samtidigt som de har funnits i den sociala hanteringen, eftersom de inte har fått undervisning i tillräcklig omfattning. Hade dessa människor däremot varit klassade som icke grundvuxberättigade och i stället erhållit svenskundervisning inom grund-sfi, hade problemet inte uppstått. Om man använder de siffror som statsrådet gav i sitt svar, kan ju var och en här i kammaren räkna ut hur många år det tar att klara av sina grundvuxstudier. Man kan för skojs skull dela 1 120 timmar med nio timmar per vecka, så får man fram att det inte går på ett till två år. Studietiden i dag är väl också något längre för invandrare på grundvux. Bakom siffrorna finns som sagt en annan verklighet. Varför är det så? Jo, när det kommer fler och fler invandrare som är grundvuxberättigade, får de vara med och dela på kakan. Kakan blir dock inte större. Det blir således färre timmar per elev, vilket ger längre studietid. Anser statsrådet att det är rimligt? Jag anser att omfördelningsmöjligheterna är marginella i det här fallet. Att man förlänger kommunernas rätt att erhålla statsbidrag till social hjälp beroende på att det tar så lång tid för flyktingarna att komma ut på arbetsmarknaden tycker jag är ett bevis på att skevheten är ganska stor i systemet. Skolöverstyrelsen har i en skrivelse till regeringen daterad den 27 september 1988 lämnat ett förslag om att man skall införa en resurstilldelning, som är avhängig variationerna i flyktinginvandringen. Det bygger på att kostnaden för en grundläggande svenskundervisning för invandrare — alltså grund-sfi — bör belasta anslaget CS Undervisning i svenska språket m.m., även om invandrarna erhåller undervisning inom grundvux. Jag anser att det är ett bra förslag, eftersom man erhåller samma ersättning för en flykting som läser på grundvux som för en deltagare i grund-sfi-undervisningen. Jag hade förväntat mig att finna delar av det förslaget i årets budgetproposition, men det lyser dess värre med sin frånvaro. Med skolöverstyrelsens förslag skulle vi klara av undervisningen inom grundvux på ett bättre sätt än vi gör i dag. Jag frågar varför statsrådet förkastar förslaget. Jag och mitt parti anser att vi skall ha en human flyktingpolitik. Det system vi har i dag på det här området kan emellertid leda till att kommuner säger nej till flyktingar eller till en viss kategori flyktingar. Detta problem kan man eliminera genom det förslag som jag har skisserat i min interpellation. Det nuvarande systemet gynnar kommuner som får invandrare som blir berättigade till grund-sfi och kommuner som säger nej till mottagande av flyktingar. Anser statsrådet att detta är rimligt? Jag tolkar dess värre svaret från statsrådet så att han inte är beredd att rätta till de nuvarande orättvisorna.
Herr talman! Jag har ungefär samma bakgrund som Ulf Melin i det avseendet att jag också hämtar en hel del av mina erfarenheter från hur det just nu praktiskt ser ut i de små och medelstora kommunerna i landet. Det är en något skiftande bild man får. Jag håller med Ulf Melin om att vi skall passa oss för att skapa system som är stela och krångliga och inte tar hänsyn till lokal variation. På den punkten har vi inte delade meningar. Däremot kan man faktiskt se att det system som vi har i dag och som är uppbyggt för att svara mot stora lokala variationer i behovet utnyttjas i ganska liten utsträckning. Det finns först och främst en möjlighet att mellan kommunerna i länen via länsskolnämndens försorg göra en behovsorienterad fördelning av resurserna på så sätt att de som har speciella behov i det avseende vi nu diskuterar får dessa behov tillgodosedda. Därutöver finns en möjlighet för kommunerna att inom den ram de har för vuxenutbildningen göra en betydande omfördelning till just denna verksamhet. Vi kan konstatera att få kommuner utnyttjar den möjligheten. Om detta svarar mot en faktisk situation, att behovet inte är större än så, är det gott och väl. Om systemet som sådant innehåller spärrar eller otympligheter som gör att det är svårt att utnyttja, skall vi naturligtvis se upp med det. Jag är dock på detta stadium inte beredd att lova några förändringar av systemet eller peka på någon utveckling i det avseendet, utan jag vill först se hur det hela utvecklas. Jag tror att vi har ett system som rimligt sett borde kunna tillgodose de skiftande behov som finns över landet.
Herr talman! För ett tag sedan skrev vår förre invandrarminister Georg Andersson en artikel i Dagens Nyheter. Artikeln var daterad den 13 december förra året. Rubriken på artikeln löd: Kris i flyktingpolitiken. I artikeln togs främst upp att bristen på bostäder har varit ett skäl till att kommunerna inte kunde ta emot fler flyktingar. Detta är säkert riktigt. Låt mig ta ett exempel. Vi leker med tanken att kommunerna kan ta emot fler flyktingar, vilket jag tycker att de skall göra. Men om nu flertalet av de flyktingar en kommun vill ta emot klassas som grundvuxberättigade, innebär det system vi har i dag att kommunerna inte får mer pengar. De som finns inom kommunen som är berättigade till grundvux får alltså ett färre antal undervisningstimmar. Det tycker jag är fullständigt orimligt. Om det däremot är så väl att flyktingarna blir klassificerade såsom berättigade till grund-sfi, blir det inget ekonomiskt bekymmer. Detta tycker jag att man borde ta itu med inom departementet. Det är riktigt att bilden är skiftande. Jag kommer från ett län där vi har tagit emot många invandrare. Jag tycker att vi klarar av det bra. Det är brist på arbetskraft osv. Men det tar mycket lång tid för invandrare att komma ut på arbetsmarknaden. Det är också ett skäl till att vi slösar med pengar. Statsrådet säger att systemet utnyttjas till liten del. Det sades också i svaret. Läsåret 1987/88 var omfördelningen 2 750 timmar. Läsåret innan var omfördelningen fyra gånger större. Omfördelningen är liten. Men jag påstår att det beror på att man enligt systemet bara har rätt att fördela maximalt 10 2 när man ökar eller minskar en delram. Effekten blir då mycket marginell. I en vanlig medelstor kommun är antalet grundvuxtimmar normalt ungefär 3 000. Var och en kan räkna ut vad 300 timmar, 10 96 av 3 000 timmar, ger. Det innebär att man kan anställa en lärare ett antal veckor. Sedan är det slut. Sedan går invandrarna utan utbildning. De hamnar i stället i den sociala svängen. Det är mycket oroväckande, vilket jag också nämner i min interpellation. Avslutningen på statsrådets senaste inlägg är bra. Den visar att det finns en vilja till förnuft och tänkande.